Herr talman! Både Anita Gradin och jag är väl medvetna om hur det förhåller sig. Vi har båda suttit i utbildningsutskottet och kämpat i t.ex. skolbyggnadsfrågor. Hur många av de skolbyggnadsmotioner som jag har väckt som har fått avslag av den socialdemokratiska majoriteten kommer jag inte ihåg i dag, men så har ju situationen varit. Aldrig någon gång har jag emellertid hört talas om att man skulle kunna göra så mycket för de nu aktuella 750 miljonerna som man tydligen anser vara möjligt i det här fallet. Låt mig än en gång tala om för Anita Gradin att trepartiregeringen 1976 vidtog åtgärder som gav kommunerna en betydligt bättre ekonomi. Man kan erinra om de lättnader i utgifterna som kommuner och landsting fick exempelvis genom borttagandet av den särskilda arbetsgivaravgiften. Resultatet blev en förbättring på ca 2 miljarder. Det skulle kunna motsvaras av 1 kr. i utdebitering, om man vill göra den jämförelsen. Skatteutjämningsbidraget ökade från 3,2 miljarder år 1977 till 7,4 miljarder i årets förslag. Det är klart att det finns många angelägna statsbidragskrav — jag bestrider inte det. Men jag vill också understryka, herr talman, att i den situation som vi har menar jag att stat, kommun och landsting måste hjälpas åt så att vi kan bemästra den nuvarande ekonomiska situationen.

Herr talman! Jag vill bara kort erinra Anita Gradin om att det skall föras förhandlingar, och vi avvaktar den proposition som skall komma. I den situation som råder i dag måste helt enkelt både kommunalpolitiker och andra politiker säga sig att man måste rätta munnen efter matsäcken. Det får man göra i både stat och kommun.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till de senaste timmarnas debatt känner jag ett starkt behov av att försöka teckna Sveriges ekonomi i ett bredare och mer långsiktigt perspektiv. De svårigheter som ligger framför oss inför 1980-talet har nämligen i hög grad sina rötter både i det förflutna — i den politik som bedrevs i vårt land redan under 1960-talet — och i förhållanden som ligger utanför vårt lands gränser och vilka en svensk regering, oberoende av partipolitisk färg och sammansättning, inte kan påverka. Jag syftar i det första hänseendet på de senaste decenniernas ekonomiska politik, som ledde till att den offentliga sektorn tilläts expandera långt snabbare än tillväxten av våra produktiva resurser och att den behövliga långsiktiga förstärkningen av våra företags effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft inte kom till stånd. I det andra hänseendet avser jag självfallet det lilla exportlandet Sveriges beroende av världsmarknaden och — under de senaste åren — av utvecklingen på oljemarknaden. Orosmolnen har tätnat ute i världen. Spänningen mellan supermakterna har skärpts, och instabiliteten i Mellanöstern har förstärkts. Störningar i oljetillförseln och stigande råoljepriser har utsatt vår ekonomi för allvarliga balansrubbningar. Problemen kring vår energiförsörjning kommer att bestå under överskådlig framtid. Vi kan inte fortsätta att öka vår förbrukning av olja på samma sätt som under de föregående decennierna. Vår oljekonsumtion måste i stället drastiskt skäras ned. Vi är helt enkelt tvingade att ersätta oljan med andra energikällor — alldeles oberoende av den politiska utvecklingen inom de oljeproducerande länderna. BI. a. därför att världens oljetillgångar till sist kommer att vara uttömda. Innan vi genomfört den nödvändiga omställningen —- som kommer att ta lång tid — måste vi och andra oljeimporterande länder räkna med störningar och nya oljeprischocker. Den i förhållande till efterfrågan ökande knappheten på olja har lett till att vi redan nu är inne i den oljekris som förutspåtts komma att inträda i mitten av 1980-talet. Förra årets stora oljeprishöjningar försämrade starkt vår bytesbalans. Vi tvingades köpa för omkring 10 miljarder kronor mer från utlandet än vi sålde dit. Detta är ett faktum, alldeles oberoende av hur vår export har utvecklats under det året. På några år har oljebördan för oss stigit från 15 miljarder kronor till i år någonstans omkring 30 miljarder kronor. Och underskottet kommer att öka ytterligare. Oljeprishöjningarna förhindrade också den stabilisering av prisutvecklingen som vi var på väg att uppnå i Sverige. De höjda oljepriserna ledde vidare till en dämpning av den internationella konjunkturen och medförde ökade svårigheter för svensk export att vinna avsättning på utländska marknader och att förvärva de inkomster som vi skulle behöva för att betala den fördyrade importen. Oljeprishöjningarna och den ekonomiska oro som har följt i deras spår har slutligen medverkat till att driva upp den internationella räntenivån och att framtvinga en motsvarande anpassning uppåt av det svenska diskontot till nuvarande rekordnivå. Sverige kan nämligen inte avskärma sig från vad som sker på den internationella kapitalmarknaden. Vid en analys av vad den här internationellt betingade utvecklingen betyder för Sveriges ekonomi, kan man i korthet konstatera följande: 1. Sverige har drabbats hårdare än flertalet länder, eftersom vi är mer oljeberoende än andra. Vi har en högre oljekonsumtion per capita än något jämförbart land. 2. Vi hade senare än många andra anpassat oss efter den förra oljechocken. Trots att den inträffade redan i slutet av 1973, blev det den regering som tillträdde hösten 1976 som fick ta ansvaret för den erforderliga anpassningen och saneringen av den svenska ekonomin. 3. Redan före oljechocken — på den socialdemokratiska regeringens tid, på Kjell-Olof Feldts tid — mötte Sverige bytesbalansproblem till följd av den bristande samstämmigheten mellan hög inhemsk konsumtion och utbyggnaden av produktiva resurser. 4. Sistnämnda faktum har direkt samband med den — i förhållande till produktionen — alltför snabba expansionen av den offentliga sektorn med därav föranledd minskad ekonomisk-politisk handlingsfrihet. Även socialdemokraterna erkänner nu äntligen, efter sju sorger och åtta bedrövelser och efter allt prat om den starka samhällsekonomin, att det ”redan 1976 stod klart att den svenska ekonomin stod inför stora problem”. Det erkännandet får vi först nu! Mot den här bakgrunden är det ofrånkomligt att vi under 1980-talet — så långt vi kan överblicka det decenniet — har att möta svårbemästrade problem. Även om inga nya kriser skulle uppstå på den internationella politikens område. Om än dagens debatt gäller utsikterna för och inriktningen av den ekonomiska politiken under 1980, finns det mot den här bakgrunden all anledning att vidga perspektivet. Finansutskottet har ju, liksom regeringen i sin finansplan, betonat hur viktigt det är att söka bedöma svensk ekonomi i ett mer långsiktigt perspektiv. Inom ekonomidepartementet pågår nu arbetet med förberedelser för en ny långtidsutredning. Den bild av våra problem under 1980-talets första hälft som där framtonar överensstämmer i allt väsentligt med den skildring konsekvensutredningen tecknade i höstas. Det står då helt klart att mycket stora krav kommer att ställas på den ekonomiska politiken. T allra bästa fall — jag stryker under det — skulle vi inte kunna räkna med en genomsnittlig BNP-tillväxt över 3 Zo fram till 1985. Åtskilligt talar i stället för att tillväxten blir lägre än så. En växande andel måste avsättas för export, om vi före 1990 skall kunna uppnå jämvikt i vår bytesbalans. En sådan andelsförskjutning går ut över utrymmet för inhemsk resursförbrukning. Om den nödvändiga produktionsoch exportökningen skall komma till stånd, måste en större del av våra resurser än under 1970-talet gå till investeringar, främst ökade industriinvesteringar. Därmed minskar i motsvarande grad utrymmet för ökad konsumtion. Om en direkt standardsänkning skall kunna undvikas för den aktiva generationen, måste den offentliga sektorns ökningstakt pressas ned kraftigt i förhållande till 1970-talet. En offentlig ökningstakt av en historiskt sett så låg siffra som 2,1 Zo skulle ändå leda till att de yrkesaktiva efter skatt fick mindre än en halv procent per år. Och skulle antalet sysselsatta fortsätta att öka med ungefär 1 20 per år — så har det ju varit hittills — skulle reallönen efter skatt sjunka med mellan en halv och en procent per sysselsatt. Och ett villkor för denna enligt min mening nedslående kalkyl är bl.a. att den kommunala konsumtionsökningen skulle ligga under 3 26 per år, att jämföra med 5,1 20 mellan 1974 och 1977 och 4,9 20 mellan 1977 och 1979. Skulle kommunerna öka sin konsumtion med en enda procentenhet mer än jag här har räknat med, alltså under 3 26, sjunker utrymmet för ökad privat konsumtion med ytterligare nära en halv procentenhet. Reallönen per sysselsatt efter skatt skulle då gå ned med ungefär 1 96 om året. Detta bör de som nyss diskuterade kommunalekonomi ha i minnet. Det är mot denna bakgrund som regeringens strävan att dra ned takten i den offentliga utgiftsökningen — och inte minst den kommunala — måste betraktas. Annars får den enskilde inkomsttagaren efter skatt och sedan stigande priser tagit sitt mindre och mindre kvar av sin lön under ett halvt decennium — alltså under ett decennium då vi måste förutsätta att en betydande produktionsoch produktivitetsökning skall komma till stånd. De sifferexempel jag angivit bygger ju bl.a. på att produktiviteten inom industrin skulle behöva öka med inte mindre än 5 76 om året. Men den enskilde arbetstagaren skulle inte få behålla någonting alls av resultatet av sina ökade arbetsinsatser. Jag menar att en sådan ekvation inte går ihop. Jag har i många tidigare riksdagsdebatter, fru talman, åberopat sådana här sammanhang. Av någon anledning har socialdemokraterna vägrat att ta upp tråden. Kjell-Olof Feldt, som var mycket vältalig här för en stund sedan var tyst på denna punkt, tyst som en mus — en liten tyst argsint mus, skulle jag vilja säga. Jag har brukat fråga Gunnar Nilsson hur han tror att hans medlemmar ser på en sådan här utveckling. Han har inte heller svarat. Och egentligen behöver han inte svara nu heller, för både han och jag vet nog svaret. Svaret skulle kunna sägas ha givits bl.a. i ett uttalande från Metalls avdelning 143 i Skellefteå i november förra året: ”Gränsen för vad våra medlemmar kan klara då det gäller åtstramning är nu överskriden. En snabbt växande skara av medlemskåren klarar inte sina ekonomiska åtaganden, såsom hyreskostnader, räntor och amorteringar på lån till bostäder, bilar och andra fasta kostnader.” Nu lämnar jag, fru talman, därhän om Metalls avdelning avsåg att stödja regeringen i dess krav på kommunal utgiftsåterhållsamhet eller att be socialdemokraterna att ta den offentliga utgiftsexpansionen på allvar. I varje fall är det emellertid just detta som saken gäller. Det går nämligen inte att kritisera regeringen för en för löntagarna ogynnsam reallöneutveckling och att föreslå kraftiga generella löneökningar och samtidigt angripa regeringen för att klämma åt kommunerna eller vilja sänka den offentliga utgiftstakten. Och eftersom så är fallet kanske det är därför som socialdemokraterna såväl i sin motion som i sin reservation i finansutskottet systematiskt avhåller sig från varje antydan till analys av den offentliga utgiftsexpansionens problem. Trots att detta är en kärnfråga för vår samhällsekonomi under det kommande decenniet. Socialdemokraterna föredrar att tiga. Kjell-Olof Feldt, som annars inte brukar göra det teg hans också. Låt mig tillägga att den BNP-ökning som jag utgick från byggde på mycket optimistiska antaganden. För det första skulle en förhållandevis gynnsam utveckling av världshandeln komma till stånd. För det andra skulle prisökningen på oljeprodukter mellan 1979 och 1985 stanna vid 11 96 per år. Det innebär att oljepriserna — om hänsyn tas till redan inträffade prishöjningar — skulle vara realt oförändrade under hela denna period. För det tredje krävs att svensk exportindustri kan erövra nya marknadsandelar, vilket i sin tur förutsätter att våra arbetskraftskostnader per producerad enhet ökar så mycket långsammare än i jämförbara länder att våra relativa exportpriser kan sänkas. För det fjärde måste vi ha fortsatt tillgång till kärnkraft. Om något eller några av dessa fyra antaganden inte kan uppfyllas, kommer utrymmet för ökad privat konsumtion — och därmed för reallöneutvecklingen —att bli ännu mer begränsat än vad jag här angivit. Om t.ex. antagandet om realt oförändrade oljepriser inte håller — och det finns självfallet, vilket alla inser, stor risk för att så blir fallet — skärps ytterligare kravet på att den offentliga utgiftsexpansionen måste begränsas. Den bild av 1980-talets första år som jag här har tecknat har fått sitt innehåll bestämt dels av Sveriges underskott i sina utrikesaffärer, dels av de offentliga utgifternas alltför snabba stegring under en lång följd av år. Det är den bild av vår ekonomi — av våra löntagares och våra väljares ekonomi, om man så vill uttrycka det — som alla siffror ger. Jag kan självfallet inte svära på varje detalj i denna analys, men jag har översiktligt återgivit det siffermaterial vilket redovisats för mig av de sakkunniga, som står till mitt förfogande, och vilket ligger på dagens arbetsbord.

Vi politiker är faktiskt, Kjell-Olof Feldt, skyldiga att efter måttet av förmåga — och förmåga tror jag att Kjell-Olof Feldt har — redovisa de fakta som är kända för oss. Vi skall inte ägna oss åt opportunism — ett ord som användes av Kjell-Olof Feldt — önsketänkande eller luftiga löften, i varje fall inte när det gäller samhällsekonomin. Där skall vi vara särskilt försiktiga. Det är, fru talman, de allmänna perspektiv jag här i allra största korthet tecknat som vi måste ha klara för oss när vi diskuterar den ekonomiska politiken eller när olika utgiftskrav aktualiseras här i kammaren. Det krav på utgiftsåterhållsamhet som årets budget representerar är bara ett första steg till en ny politisk inriktning. Det måste fullföljas med flera liknande steg. I det längre perspektivet är det steg vi nu har tagit inte tillräckligt, om vi vill nå återställd jämvikt i bytesbalansen under 1980-talet och samtidigt ha ett tillräckligt konsumtionsutrymme för de yrkesaktiva grupperna. Och kravet på återställd jämvikt kommer vi aldrig ifrån. Balanspunkten kan visserligen skjutas framåt, men i den mån så sker — vi har ju nu tvingats skjuta fram den till 1990 — leder det till att omställningen därefter blir så mycket tyngre. Att de yrkesaktiva skall ha en standardförbättring varje år eller åtminstone inte få sina inkomster successivt urholkade är naturligtvis i och för sig inte på samma sätt samhällsekonomiskt givet. Men jag tror att en politik som utgår från motsatt förutsättning skulle möta mycket stora svårigheter. Risken skulle vara överhängande för att utvecklingen mot ekonomisk jämvikt inte alls kom till stånd. Och då hotar redan under 1980-talets första hälft en allvarlig stagflationskris med hög inflation, hög arbetslöshet, sjunkande produktion och förvärrad balansbrist. Det är i det här långsiktiga perspektivet som årets finansplan och budgetförslag har utformats. Återställd jämvikt i bytesbalansen spelar en central roll. Och detta kan ske genom en minskning av importen och/eller en ökning av exporten. Den strategi som regeringen förordar leder till exportledd tillväxt, och den bygger på följande förutsättningar: 1. Fortsatt förstärkning av den svenska exportindustrins och den importkonkurrerande industrins internationella konkurrenskraft. Konkurrenskraftiga priser är ett villkor för att vi skall vinna nya marknadsandelar i den internationella handeln. 2. Stark återhållsamhet i fråga om den inhemska kostnadsutvecklingen. Detta ställer krav både på statsmakterna och på parterna på arbetsmarknaden: Statsmakterna kan inte lägga ytterligare kostnader på näringslivet. Arbetsmarknadsparterna måste ålägga sig långtgående återhållsamhet i fråga om nominella löneökningar. 3. Den offentliga utgiftsexpansionen måste begränsas. Förutom att detta är nödvändigt för reallöneutvecklingen utgör det en förutsättning för en erforderlig resursöverföring till den konkurrensutsatta sektorn i vår ekonomi. Sedan finansplanen utarbetades — det skedde faktiskt i december månad förra året, även om man alltid talar om finansplanen i januari — har vissa av de data som den byggde på ändrats. Det antagande om realt oförändrade oljepriser som även OECD byggde på har inte hållit — det vet vi alla. Som en följd härav har vår externa obalans skärpts och prisutvecklingen i Sverige försämrats. Det påverkar i sin tur konsumtionen för året, det påverkar exporten, det påverkar importen och det påverkar bruttonationalprodukten. Detta har utförligt diskuterats i finansutskottets betänkande, och jag kan i stort sett instämma i de bedömningar som utskottet gjort. Låt mig på nytt få påminna om att finansplanen utarbetades i ett skede då osäkerheten var utomordentligt stor om vad som skulle komma att hända på oljeprisfronten och i fråga om den internationella konjunkturen. OECD räknade förutom med — som jag nyss sade — oförändrade priser på olja med en BNP-ökning inom OECD-området på 1 70. Omkring årsskiftet, alltså tre veckor senare, hade den siffran justerats ned till noll procent. I dag ser man återigen något mer optimistiskt på utvecklingen under 1980 — särskilt första hälften. Så snabbt kan det alltså gå i de här internationella värderingarna. Den allmänna osäkerhet som förelåg när vi gjorde finansplanen underströks starkt i finansplanen. Vi talade tydligt och klart om för svenska folket att osäkerheten var betydande. Jag gjorde det också i den allmänpolitiska debatten här i riksdagen. I första hand är det naturligtvis oljeprishöjningarna som framtvingar den här kedjan av justeringar i försörjningsbalansen. Men jag vågar bestämt hävda att det hade varit direkt felaktigt av oss att i december förutskicka prishöjningar om vilka vi inte visste någonting bestämt och att sedan bygga finansplanens kalkyler på dessa. Och lika självklart anser jag att det måste vara att vi inte i de priskalkyler vi gjorde i december tog in exempelvis effekterna på prissidan av eventuellt kommande diskontohöjningar. Ingen har mig veterligen heller gjort gällande att vi borde ha förutsett att exempelvis höjda butikspriser på en guldring skulle få ett lika stort genomslag i konsumentprisindex som jordbruksavtalet har fått. Kjell-Olof Feldt fullföljde i sitt första inlägg sin vanliga litania i sådana här debatter. Han talade om klara felräkningar, klara felbedömningar. Han sade sig citera några veckotidningar, och han påstod att ansedda ekonomer hade talat om finansplanens förfall. Det är litet synd att Kjell-Olof Feldt inte deltog i Nationalekonomiska föreningens debatt i januari månad om finansplanen. Där brukar den samlade ekonomiska expertisen vara närvarande. En av de ekonomer som anses vara mest ansedda i Sverige förklarade då — min blygsamhet borde förbjuda mig att säga det här — att den här finansplanen var den bästa han hade läst. Men det allvarligaste med den här kritiken — där Kjell-Olof Feldt talar om felbedömningar och felräkningar — är att han själv borde veta bättre. Han vet ju hur en finansplan utarbetas. Han vet att den bygger på material från konjunkturinstitutet, som står utanför regeringen. Han vet att man lägger OECD-kalkyler till grund för beräkningarna. Han vet att finansplanen bygger på de fakta som är tillgängliga när den görs upp. Finansplanen är inte något försök att spå i kaffesump — den bygger på ekonomiska fakta. Ändras dessa fakta, så ändras även andra fakta i finansplanen och de bedömningar som ligger till grund för den. Betecknande är att Kjell-Olof Feldt efter sin långa kverulans — jag skall komma tillbaka till den senare — inte hade något konstruktivt alternativ, ingenting att sätta i stället för den politik som regeringen har förordat, ingenting att ta på. Det var bara det vanliga ordsvallet. Men det väsentliga är att finansplanens grundläggande analys av verkligheten och framtiden håller. Vad som har skett sedan finansplanen utarbetades skärper ytterligare dess krav på återhållsamhet i fråga om de offentliga utgifterna och på en lugn kostnadsutveckling för att möjliggöra den exportökning som framstår som ännu mer angelägen nu än tidigare. Det är ännu viktigare att fullfölja de intentioner som finansplanen anger än det var innan man gjorde dessa omräkningar. Den socialdemokratiska oppositionen godtar nu att den ekonomiska politiken bör syfta till en exportledd expansion. Även då det gäller beskrivningen av våra problem förefaller det som om socialdemokraterna i stort sett är ense med regeringen. Men nu liksom tidigare vägrar de att medverka till en konkret och konstruktiv debatt om vad detta förutsätter och en debatt om förslag som är ägnade att lösa våra problem. Det är kanske därför inte så märkvärdigt att allt fler ekonomer även på den socialdemokratiska kanten börjar ställa sig alltmer undrande till den socialdemokratiska oppositionens politik. Låt mig exemplifiera vad jag syftar på. Socialdemokraterna kritiserar regeringen för den svaga reallöneutveckling som de förutser. Men de angriper oss samtidigt när vi vill begränsa den offentliga utgiftsexpansionen. Den kritiken hänger inte ihop. De kritiserar regeringen för det stora budgetunderskottet. Och visst är budgetunderskottet alltför stort. Detta är ett ytterligare skäl till utgiftsåterhållsamhet. Men socialdemokraterna drar sig inte för att samtidigt föreslå åtgärder, som tillsammantagna leder till ett flera miljarder större underskott än regeringens. De kritiserar regeringen för de otillräckliga industriinvesteringarna under senare år. Jag återkommer senare till detta i ett interpellationssvar till Thage Peterson. Men samtidigt lägger socialdemokraterna fram förslag, som måste leda till försämrad investeringsaktivitet. En ny arbetsgivaravgift för att finansiera en s.k. strukturfond. En sådan skulle självfallet ytterligare dra ned en fortfarande otillräcklig lönsamhet inom näringslivet. De förordar åtgärder för att dra in påstådda övervinster, som inte annat än i undantagsfall finnsi näringslivet. Detta medger glädjande nog Gunnar Nilsson i en intervju i dagens tidningar. Vi har fortfarande lägre lönsamhet i företagen generellt sett än vi hade under 1950-, 1960 och det tidigare 1970-talet. Och socialdemokraterna fortsätter att kräva kollektiva löntagarfonder, som syftar till att lägga makten över företagen i fackets händer. Självfallet måste sådant få direkt negativa åtverkningar på investeringsviljan. Nu noterar jag i dagens tidningar att även i detta hänseende har Gunnar Nilsson tonat ned sina krav. I dagsläget föreligger uppenbarligen en motsättning mellan en mera realistisk syn, representerad av LO, och en mera aggressiv ståndpunkt, företrädd av socialdemokraterna. Socialdemokraterna angriper regeringen för passivitet. Men samtidigt fortsätter de principfast att gå emot i stort sett allt det som faktiskt har vidtagits. Den förmenta passiviteten består tydligen i att vi inte reservationslöst godtar vagt skisserade socialdemokratiska uppkast, som det heter i Grönköpings Veckoblad. Låt mig, herr talman, om den just nu livligt florerande passivitetsdebatten tillägga följande. Regeringen lade i höstas fram förslag om ytterligare marginalskattesänkningar. Det antogs av riksdagen. Ett syfte med förslaget var just att underlätta avtal på arbetsmarknaden. Förslaget fick sin slutliga form efter kontakter med parterna. Socialdemokraterna sade som vanligt nej. Det står helt klart att det skulle vara svårare för arbetsmarknadens parter att nå fram till ett rimligt avtal, om denna skatteomläggning inte hade ägt rum, liksom också om vi inte hade indexreglerat skatteskalorna. Nu begärs emellertid ytterligare initiativ från regeringens sida. Förslag till fondavsättningar har förekommit i debatten. Likaledes åtgärder som berör livsmedelssubventionerna. Den princip som alla hittills sökt upprätthålla på den svenska arbetsmarknaden har varit att statsmakterna skall undvika att blanda sig i avtalsförhandlingarna. Tanken på en statlig inkomstpolitik har alltid avvisats. Nu vill Kjell-Olof Feldt ändra på den principen. Vi skall blanda oss i avtalsrörelsen. Vi skall lyssna på vad den ena parten säger. Vi skall göra som den ena parten vill att vi skall göra, menar Kjell-Olof Feldt. Tror Kjell-Olof Feldt verkligen att en sådan inblandning skulle underlätta det samförstånd mellan parterna som är en nödvändig förutsättning för att avtal skall komma till stånd? Och tror Kjell-Olof Feldt verkligen — vi har ju vissa erfarenheter av detta — att en åtgärd från statsmakternas sida långt i förväg skulle leda till att avtalet blev mer balanserat än vad det skulle bli, om parterna tillsammans får sätta sig ner och resonera om sina problem och sina motsättningar? Min grundläggande bedömning är att vi bör fortsätta att söka upprätthålla den princip som vi alltid tidigare har följt. Låt mig påminna om att då jag en gång i oppositionsställning försökte förorda ett stabiliseringspolitiskt program och begärde förhandlingar mellan regeringen och arbetsmarknadens parter blev jag av den dåvarande regeringens företrädare rätt bryskt avvisad. Man hade strängt taget en hårdare inställning på den tiden i den regeringen än den som vi har redovisat, för då gällde det dock förhandlingar med bägge parter. Man avvisade min begäran med bl.a. följande ord: ”Kanske man kan nära en stilla förhoppning om att det längre fram, när parterna har mätt sina krafter mot varandra, skulle kunna finnas större respons för en förhandlingsdiskussion eller en dialog som inte bara förs mellan de båda parterna. Men i dagens läge, det försäkrar jag herr Bohman, är det bortkastad kraft. —-——- Det kan i ett avslutningsskede uppstå en situation som är så allvarlig, att regeringen inte kan ligga stilla. ———- Men jag försäkrar att vi om vi griper in i nuvarande läge inte har möjligheter att få något gehör.” Så hette det på den tiden. Men jag har förklarat — och jag upprepar det här —att den regering som jag föret. äder självklart är beredd att pröva alla förslag som parterna på arbetsmarknaden kan enas om och som enligt deras uppfattning skulle underlätta en avtalsuppgörelse. Men den självklara förutsättningen måste naturligtvis vara att det är fråga om åtgärder som harmonierar med inriktningen av den ekonomiska politiken i stort och på sikt och som leder till ökad investeringsaktivitet, förbättrad konkurrenskraft och produktion i vårt land. Även om jag bortser från riskerna för allvarliga internationella konflikter är det uppenbart att världsekonomin i dess helhet kommer att utsättas för avsevärda omställningsproblem under det kommande decenniet. Från internationell konjunktursynpunkt kan 1980 möjligen bli ett något bättre år än vad vi kunde befara strax efter årsskiftet. Men risken för en mer synkroniserad konjunkturnedgång under 1981 ökar samtidigt. Vår egen ekonomi står inför uppgiften att steg för steg vidta åtgärder för att pressa ned bytesbalansunderskottet, att föra över resurser till den konkurrensutsatta sektorn och att åstadkomma den nödvändiga begränsningen av de offentliga utgifternas alltför snabba ökningstakt. Jag har upprepat detta gång efter gång, och jag fortsätter att göra det. Vi måste ta itu med vårt skattesystem. Det finns inte längre något utrymme för att ytterligare skärpa skattetrycket. Utgiftsexpansionen måste hållas inom mycket snäva gränser. Försök att ytterligare öka skattebelastningen skulle bara leda till en dämpning av den ekonomiska tillväxttakten och därigenom till realt sänkta skatteinkomster, alldeles oberoende av vilka vackra omskrivande namn man än ger eventuella nya skatter. Och när vi nu är tvingade att minska vårt oljeberoende kommer självfallet frågan om användningen av den svenska kärnkraften in i bilden. Den kalkyl fram till 1985 som jag här har skisserat skulle ha blivit mycket dystrare, om vi i den hade räknat med att finansiera en kärnkraftsavveckling också. Kostnaderna härför har som bekant konsekvensutredningen uppskattat till 75 miljarder kronor i runda tal. I andra kalkyler ligger siffran betydligt högre. Men enbart effekten på bytesbalansen under 1980-talets första hälft av att inte använda de fyra reaktorer som f. n. är färdiga, men inte tagna i drift, uppgår till ungefär 2 000 milj.kr. varje år. Härtill skulle komma betydande strukturoch konkurrensproblem för vårt näringsliv, behov av nya investeringsmedel för ersättningsproduktion och ett ännu mer begränsat utrymme för real standardökning för vårt folk, samt därutöver självfallet ett ökat beroende av den internationella oljemarknaden. Växande välstånd kräver mer energi. Förstärkt konkurrenskraft och industriell utveckling kräver också mer energi. Vi strävar exempelvis också i dag efter att bygga 60 000 nya lägenheter varje år för att kunna ge den nya generationen bostäder och för att ersätta dåliga och dragiga lägenheter med tidsenliga bostäder. Bara denna enda sektor kräver en betydligt ökad energitillförsel — för uppförande och för uppvärmning. På samma sätt är det inom varje sektor av dagens komplicerade samhälle. Varje reform, varje förbättring och varje förnyelse av gammalt och uttjänt kräver energi. Att säga nej till tillväxt är att säga ja till stagnation och tillbakagång, till motsättningar mellan dem som har det bättre och dem som har det mindre bra, till social oro och till ökad otrygghet. Enbart för att uppfylla våra åtaganden gentemot pensionärerna — de som byggt upp Sveriges välstånd — krävs en tillväxt av den privata konsumtionen med en halv procent per år. Skall vid dessutom klara standarden för den aktiva generation som bygger morgondagens välstånd, krävs ytterligare 1 å 1,5 20 i ökad privat konsumtion. Samtidigt ställer vi alla, inte minst i den här kammaren, krav på den offentliga konsumtionen. Det gäller allting från polis, försvar och brandväsen på den ena kanten till barnomsorg och vård av de äldre på den andra. Allt detta är svårt att uppnå om tillväxten — som vi måste befara — ligger under 3 70 om året, och jämför vi med den genomsnittliga tillväxttakten under 1970-talet, som varit 2 26, är det lätt att inse vilken oerhörd utmaning vi står inför i vårt land i dag. Detta, fru talman, är realiteter, betraktade från energiförsörjningssynpunkt. En ökning av BNP med 3 96 per år medför en ökad energikonsumtion i storleksordningen 2 20 per år — 3 90 i ökad tillväxt och 290 i ökad energitillväxt. ; Detta är ett sätt att se på vår energiförsörjning. Det finns också andra lika belysande exempel på sambandet mellan energi och välfärd. Det råder bred samstämmighet om att vi inte i längden kan leva på att låna utomlands. Och om vi skall slippa låna, måste vi bygga ut vår industri under 1980-talet med ungefär 40 96 i förhållande till dagsläget, och 40 26 i ökad industriproduktion kräver i motsvarande mån ökad tillförsel av elektricitet. Behovet motsvarar ganska exakt vad vi kan klara av om vi använder våra kärnkraftverk, sparar energi och fortsätter en ambitiös utveckling av alternativa energikällor. Alla undersökningar visar att det är helt omöjligt att uppnå den nödvändiga ökningen av eltillgången utan kärnkraft. Skall vi avveckla kärnkraften måste vi alltså sänka de krav vi alla egentligen varit överens om i fråga om industriell och ekonomisk utveckling i vårt land. Nu utmålas gärna alternativa energikällor och energisparande som något slags motsats till användande av kärnkraft. Från samhällsekonomisk synpunkt är detta felaktigt. Energisparande och utveckling av alternativa energikällor utgör ett komplement till användning av kärnkraft. Det är inte fråga om ett antingen-eller utan om ett både-och i våra ansträngningar att bringa ned oljeberoendet. Om de kalkyler som har åberopats i debatten om möjligheterna att spara och om framtidsutsikterna för alternativa energikällor vore riktiga, så skulle självfallet ingen vara gladare än landets ekonomiminister, oavsett vad han heter. Då skulle vi nämligen kunna spara ytterligare 5 miljarder i minskade oljekostnader utöver vad kärnkraftsan vändningen ger och dessutom kunna begränsa utgifterna för en kolimport med 2,5 miljoner ton om året. Låt mig skjuta in att de planerade 12 reaktorerna skulle, när de blir färdiga, ge nästan lika mycket energi som Sveriges samlade vattenkraft. Hittills har jag inte hört någon påstå att vi skulle kunna stänga av all vattenkraft i landet utan att det fick allvarliga följder för vårt välstånd. I detta perspektiv, fru talman — svensk energiförsörjning och dess betydelse för hela vår samhällsekonomi under resten av detta sekel — borde vi kunna avhålla oss från det traditionella politiska käbblet om den ekonomiska politiken, om regeringens uselhet eller, för den delen, oppositionens svaghet och kverulans. Vi borde, fru talman, i stället kunna enas om en analys av de grundläggande problemen i den svenska ekonomin. Vi borde kunna bli överens om orsakerna till problemen. Vi borde — i varje fall i långa stycken — kunna skapa en gemensam referensram för de åtgärder som problemen kommer att kr . i dag och i morgon. Vi kan självfallet inte enas om alla åtgärder. Men vi borde kunna enas om en beskrivning av de olika alternativ som öppnar sig och sedan väga dem mot varandra. Men vad händer i stället? Jo, socialdemokraterna anstränger sig till det yttersta för att i nästan varje hänseende redovisa en annan ståndpunkt än regeringens. De har t.o.m. den goda smaken att i sin reservation till finansutskottets betänkande yrka bifall till en vpk-motion — som man i övrigt avvisar — om att inga åtgärder skall vidtas mot den kommunala utgiftsexpansionen. De gör det uppenbarligen med den illa dolda förhoppningen att kunna tillfoga regeringen ett voteringsnederlag här i kammaren. Och de gör det trots att de vet att den kommunala expansionstakten måste begränsas. De stora problemen til fru talman, som Sverige och dess medborgare står inför, borde leda till att alla tar sin del av ansvaret. Det gäller självfallet regeringen, det gäller parterna på arbetsmarknaden, det gäller näringslivet och det gäller kommunerna. Det borde också gälla vårt lands största politiska, demokratiska parti.

Fru talman! Det var en väl genomskinlig taktik som ekonomiministern valde i sitt högstämda anförande. Han uppehöll sig nästan helt vid Je långsiktiga ekonomiska problemen. Han genomförde en exercis med siffror om svensk ekonomi fram till år 1985. Han visste på tiondels procent när vad reallöner, konsumtion och kommunala utgifter får bli under de närmaste fem åren. Men vad de närmaste tio månaderna kommer att innebära i fråga om tillväxt, inflation och reallön har herr Bohman ingen aning om. Där döljer han sig bakom de allmänna förmodanden som finansutskottets majoritet har gjort. Det är bra att sikta mot stjärnorna, men risken är att man håller blicken så högt att man snubblar på de stenar som man har framför fötterna. Vi har också just nu framför oss stenar som vi måste göra något åt. Visst är det viktigt att investeringarna i detta land ökar på sikt. Gösta Bohman talade om 40 96. Jag skulle tro att det är en underskattning. Vi behöver bygga ut industrin ännu mer. Men hur går det med det långsiktiga programmet, om 1980 blir ett nytt förlorat år när det gäller industrins investeringar och de under trycket av inflationen, rekordräntorna och kostnadsutvecklingen faller igen? Visst är det nödvändigt att hålla kostnadsutvecklingen nere på sikt för exportindustrins skull, men vad händer om 1980 blir ett nytt inflationsår med prisstegringar på 10 96 eller kanske mycket mer? Det är med andra ord bra att Gösta Bohman vet vad han vill göra 1985, och att han har en sifferbarriär att ställa upp när det gäller den delen, men det vore ännu bättre om han visste vad han skall göra 1980. Det året måste faktiskt passeras, innan vi kan fortsätta i den riktning som svensk ekonomi behöver gå. I vanlig ordning kräver Gösta Bohman nu ansvar av alla: löntagare, kommuner, konsumenter, företagare, socialdemokrater och kanske t.o.m. kommunister — vad vet jag. Socialdemokratin spräcker denna vackra bild av ansvarstagande, för vi anstränger oss att inta andra ståndpunkter än regeringen. Men det är en fysisk omöjlighet. Regeringen har inte intagit några ståndpunkter alls beträffande den ekonomiska politiken utom den att ingenting skall göras. Därför är det omöjligt för oss att inta en annan ståndpunkt. Vi är de enda som i denna debatt har redovisat några åsikter om vad som borde göras med svensk ekonomi under de närmaste åren.

Fru talman! Min korta repliktid räcker inte till några längre utläggningar. Jag vill bara ta upp ett mycket centralt principiellt problem i ekonomin, nämligen den borgerliga regeringens och enkannerligen Gösta Bohmans sätt att se på den s.k. offentliga sektorn. Jag vill ställa några frågor angående detta. Gösta Bohman har två teser som han för till torgs. Den ena är att det finns en produktiv sektor. Den andra är att det sedan finns en offentlig sektor, som underförstått är improduktiv och som lever, parasiterar och när sig på den s.k. produktiva sektorn. Stämmer detta? Är det verklighet? Till den offentliga sektorn hör bl.a. utgifter för vetenskap och forskning. Inte annat än vad jag förstår kommer produktionen att skadas, om utgifterna för vetenskap och forskning hämmas eller dämpas. Dessa utgifter är alltså inte improduktiva efter vad jag förstår, även om Gösta Bohman tycks göra gällande detta. De är tvärtom av största betydelse för produktivitetsutvecklingen. Också skolningen av människorna ute i skolväsendet är i högsta grad någonting som har positiva effekter på deras insatser i arbetsliv och näringsliv. Följaktligen kan man inte heller där säga att den offentliga sektorn skulle vara tärande. Tvärtom är på den punkten den offentliga sektorn närande och tillför produktionen någonting som denna annars inte skulle kunna tillgodogöra sig. Kommunikationerna tillhör den offentliga sektorn. De många stockningseffekterna och den ineffektivitet som finns och som påverkar industrins kostnader beror i viss mån på försummade investeringar i de offentliga kommunikationerna. Skulle man inte med förbättrade sådana investeringar kunna effektivisera transporterna och därmed förbilliga produktionen? Jag har velat ställa dessa frågor — och jag begär ett svar — utifrån den huvudtesen att på många områden är det faktiskt så att ökade satsningar på den offentliga sektorn direkt kommer produktionen till godo i form av ökad effektivitet och förbättrad kompetens hos dem som arbetar. Jag skall återkomma i denna fråga, men jag vill ha ett svar på om Gösta Bohman ser den offentliga sektorn som en parasitisk sektor eller om han ser den som en sektor med mycket väsentliga produktivitetsbefrämjande investeringar som absolut inte får skäras ner utan snarare måste ökas. Det gäller särskilt undervisningsoch utbildningsinvesteringar, som är något av det mest produktiva man kan satsa på.
Fru talman! Jag avser inte att gå i replikskifte med Gösta Bohman utom på en punkt, nämligen när det gäller energianvändningen. Jag fick ett intryck av att ekonomiministern har återgått till de höga värden som man räknade med i 1975 års proposition — i 1979 års proposition reducerades ju dessa värden med 25 TWh. Jag är alltså inte beredd att skriva under ekonomiministerns ödesmättade skildring av den svenska samhällsutveckling som skulle bli en konsekvens av kärnkraftsavveckling och utveckling av alternativa energikällor. Vi som seriöst har diskuterat kärnkraftsavveckling under några år ser också de positiva framtidsmöjligheterna i en sådan utveckling. Jag talade om detta i mitt första anförande i dag och pekade på den utveckling som kan komma att ske på det industriella området när det gäller de alternativa energikällorna. Det är numera allmänt accepterat att kärnkraften är farlig. Vi kan diskutera graden av farlighet, men samtliga partier här i riksdagen har kommit fram till att den är farlig. Nu skall jag som sagt inte gå in i något mera omfattande replikskifte, men jag skulle vilja säga till Gösta Bohman att kärnkraft och alternativa energikällor är ett både-och. Bygger man in en starkt ökad energianvändning i det svenska samhället, så finns det inga alternativ kvar att ersätta kärnkraften med annat än kolet. En storsatsning på kol tycker jag knappast bör vara den riktiga vägen.

Fru talman! Jag fick exakt det svar från Kjell-Olof Feldt som jag hade befarat men inte hoppats. Jag har sagt att Sveriges ekonomi för framtiden kräver att alla tar sitt ansvar — regeringen, parterna på arbetsmarknaden, kommunerna och även oppositionspartiet — därför att jag ser problemen som väldigt stora. Kjell-Olof Feldt svarar att det är en ”genomskinlig taktik” jag ägnar mig åt när jag från dagens bild försöker teckna vad som kommer att hända i Sverige, om vi inte alla är beredda att ta vårt ansvar för att lägga om politiken i rätt riktning. När jag talar om ansvar, innebär det självfallet inte att regeringen skall avsvära sig sina skyldigheter, utan jag talar om ansvar därför att det måste ligga i alla dessa olika gruppers intresse att se till att det Sverige som vi har framför oss blir ett bra land att leva i, ett bra land för oss själva och våra efterkommande — det vore fel att inte i ordet ansvar lägga in också ansvar för dem som kommer efter oss. Men då förvandlas det hela av Kjell-Olof Feldt till ”genomskinlig taktik”! Vi står faktiskt i dag på tröskeln till ett 1980-tal med stora problem, och då är det naturligt att man bedömer morgondagens möjligheter och risker mot bakgrund av den politik som vi bedriver i dag. Jag vågar bestämt hävda att finansplanen för första gången i historisk tid presenterar en helt ny inriktning av den ekonomiska politiken. I årets finansplan drar tre partier upp riktlinjerna för en framtid som vi är rädda för och som vi vill göra så bra som möjligt. Men för detta har Kjell-Olof Feldt bara allmänna negativa fraser till övers — och det är trist. Jag hade hoppats att Kjell-Olof Feldt någon gång skulle ta upp frågan om den privata konsumtionen och den offentliga konsumtionen. Dessa två storheter hänger ju ihop. Jag skall inte förenkla alltför mycket, men det är ungefär som en sufflé— jag hoppas att alla vet vad det är. Vi har det som finns i formen att dela på, och det blir inte mer över om vi blåser upp sufflén. Om vi blåser upp den, har sufflén samma näringsvärde men ser större ut — den blir ett skal. Det är detta som på vanligt språk kallas inflation. Tar den offentliga sektorn för stor del av sufflén, blir det mindre över åt de människor som skall se till att suffléformen blir större. Denna problematik har jag försökt få en debatt om, men socialdemokraterna vägrar varje gång att ta upp debatten. De vet att jag har rätt, och de vill inte gå i närkamp om detta problem. Socialdemokraterna står nämligen mellan två hötappar. De vill inte gå ut och tala om sanningen, att förutsättningen för att våra löntagare skall få vad de behöver och vad de vill ha är att vi skär ner de offentliga utgifterna, både de statliga och de kommunala. Men denna debatt vill inte socialdemokraterna gå in i, och det är trist att de tiger. Jag skall svara på Jörn Svenssons fråga, även om han sade: Jag vill ha svar. Jag förbehåller mig faktiskt rätten att avgöra om jag vill svara, men jag skall som sagt ändå svara Jörn Svensson. Den offentliga sektorn lägger i dag beslag på 66 Jo av vad vi förfogar över. För 25 år sedan var motsvarande andel mellan 20 och 25 26. Om denna utveckling fortsätter, kommer den offentliga sektorn på 1990-talet att lägga beslag på hela den svenska nationalinkomsten efter skatt. Det skulle alltså inte bli ett enda dugg kvar av vad vi får i lön. Det vore en orimlig situation. Ingen löntagare, inte heller Jörn Svensson, kommer att finna sig i att den offentliga sektorn lägger beslag på alla våra löner i Sverige. Det vet Jörn Svensson lika bra som jag. Någon gång måste vi stoppa denna utveckling — vi har redan gått för långt. Orsaken till flertalet av våra problem är just att den offentliga sektorn har fått växa mer än dubbelt så snabbt som våra reala resurser. Detta innebär inte att jag underkänner den offentliga sektorns betydelse — fattas bara att jag skulle göra det, jag vet mycket väl vad den betyder — men det måste finnas en rimlig proportion mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn, annars går inte vår ekvation ihop. Detta är mitt svar. Jag vill sedan, fru talman, återvända till Kjell-Olof Feldts första anförande. Det innehöll ett par saker som jag borde ha tagit upp redan tidigare. Kjell-Olof Feldt kastade i sitt anförande ur sig påståendet att vi skulle ha förlorat marknadsandelar på världsmarknaden. Var inte det litet vårdslöst? I själva verket har vi ju under de gångna åren vunnit marknadsandelar på världsmarknaden. Jag skall bara ge ett exempel. Om vi tar hänsyn till det viktigaste för vår framtid, nämligen bearbetade varor på OECD-marknaden, förlorade Sverige under den tid som Kjell-Olof Feldt var med och styrde, 1974-1976, nära 20 26 av sina marknadsandelar. Under åren 1977-1979 vann vi 4 20. Det finns mycket mer att säga, om vad vi vunnit, men detta må väl räcka som illustration. Kjell-Olof Feldt angrep oss för inflationen. Ja, vad har hänt? Det kan vara bra att ha följande inläst i kammarens protokoll. Under åren 1970-1972 hade vi i Sverige snabbare inflation än genomsnittet inom OECD. Under åren 1973-1975 hade vi något lägre inflation än genomsnittet. 1976 och 1978 hade vi högre inflation än genomsnittet. Alla vet att vi 1977 hade en hög inflation och att det berodde på vår saneringsoperation. Under det av herr Feldt kritiserade året 1979 hade vi en lägre inflation än man hade utomlands. Och inflationen förra året hade blivit ca 6 76, om inte oljeprishöjningarna och den inflationskris och de diskontohöjningar som dessa ledde till ute i världen hade medfört att ungefär fyra procentenheter lades till den inflation på 6 90 som vi annars skulle ha fått. Kjell-Olof Feldt kom tillbaka till den politik som fördes efter 1976. Han ville fortfarande göra gällande att en av anledningarna till de bekymmer vi har i dag är att den borgerliga trepartiregeringens politik hade misslyckats. Han ville göra gällande att vi har gått och skrutit med vår politik och förtigit de svårigheter som har förelegat. Jag vågar påstå att icke i något enda anförande där jag har talat om vad man åstadkom 1976 har jag förtigit att det var de kortsiktiga, akuta problemen som vi kommit till rätta med men att de långsiktiga problemen — som jag belyste i mitt första anförande — var kvar och krävde stora insatser för att angripas och för att kunna lösas. Icke någon enda gång har jag förtigit detta. Nu erkänner ju socialdemokraterna — som jag påvisade i mitt anförande — att redan 1976 stod det klart att Sverige hade stora problem. Det var på den tiden de talade om det dukade bordet. Får jag fråga Kjell-Olof Feldt: Skulle vi ha devalverat eller skulle vi inte ha devalverat? Skulle socialdemokraterna ha devalverat eller inte om de hade suttit i regeringsställning? Vi har fått en mängd olika uppgifter på denna punkt under årens lopp. Ge oss ett klart besked nu: Skulle ni ha devalverat eller skulle ni inte ha devalverat? Skulle ni ha stramat åt konsumtionen eller skulle ni inte ha gjort det? Kjell-Olof Feldt vet att vi hade överkonsumtion i Sverige under ett par år, och det var en av anledningarna till våra problem. Skulle ni ha dragit åt konsumtionen eller skulle ni inte ha gjort det? När man lyssnar till socialdemokraternas dialektik i dessa frågor så går tankarna till den gamle Tegnér: det var ej dag, det var ej natt, det vägde emellan båda.” Tala om åt vilket håll det vägde! Det skulle vara värdefullt för oss, och då skulle vi också kunna slippa denna motsägelsefyllda debatt i fortsättningen. Vi får kritik för att vi åberopar internationella experter. Men är det så besynnerligt, Kjell-Olof Feldt, att vi gör det när vi hör den debatt här i kammaren som Kjell-Olof Feldt brukar föra, där man ständigt talar om att vi bedrev en misslyckad saneringspolitik efter 1976? Vi kan då läsa i OECD:s och Valutafondens rapporter att Sverige gjorde det bra, att det var en lyckad politik man bedrev i Sverige. Och socialdemokratiska finansministrar — vi umgås faktiskt väldigt bra över partigränserna på det internationella planet — säger att det var en fin och lyckad politik vi förde. Vi får beröm i stora sammanhang. Är det då så märkvärdigt att en vanlig, enkel människa som har ekonomiministerkläder på sig kommer hem och talar om, att när ni skäller på oss, får vi beröm utomlands? Det kan ju vara skojigt att någon gång få objektiva värderingar om det vi sysslar med och inte bara dessa subjektiva nedvärderingar, som vi lyssnat på vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Man tycker att orden någon gång skulle sätta sig i halsen på herrar socialdemokrater i deras negativa missnöjespolitik. Men jag är optimist. så jag hoppas att vi någon gång skall få se slutet på klanket och att ni reser er upp och säger att ni lyckades bra med er åtstramningspolitik — den så kallade Bohmanska svångremspolitiken — att ni lyckades bra med saneringspolitiken men att det nu finns många andra problem att ta itu med. Det hade hedrat er om ni hade gjort på det sättet. Jag vet att Kjell-Olof Feldt anser att vi gjorde rätt, och det gör inte saken bättre. Får jag sluta med att citera vad Kjell-Olof Feldt själv sade i sitt anförande: ”Den andra långsiktiga uppgiften är att lyfta statens finanser ur det djupa förfall som de hamnat i. Det stora budgetunderskottet fördärvar kapitalmarknaden och investeringsverksamheten, det är ett ständigt hot om inflation, och det skapar nya orättvisor. En sanering av statsfinanserna kräver stor återhållsamhet med statens utgifter. Men en statsbudget i bättre balans kan aldrig uppnås utan en grundläggande reform av vårt skattesystem.” Ja, detta är alldeles riktigt, men vad gör ni? Ni späder på underskottet, och ni höjer skatterna utan att ens rodna. Utan att ens rodna handlar ni stick i stäv mot vad ni själva rekommenderar.

Fru talman! Mitt omdöme om det taktiska i Gösta Bohmans tal var att han valde att hela tiden tala om en avlägsen framtid för att slippa tala om våra akuta problem. I den här repliken flydde han till det förgångna. Fortfarande har han inte sagt ett ord om vad som skall göras i Sverige i detta nådens år. Den kritik vi anförde mot svångremspolitiken tycker jag att Gösta Bohman på ett alldeles utmärkt och koncentrerat sätt återger i sin finansplan. Frågan blir då: Varför avvisar Gösta Bohman svångremspolitiken i dag? Han anger själv skälen: Den leder till arbetslöshet, den hämmar investeringarna, den sänker tillväxten. Exakt detta var det som inträffade åren 1977, 1978 och i stor utsträckning också 1979, och det var det vi kritiserade. Sedan vill jag säga, fru talman, att jag inte missunnar någon beröm, inte ens vanliga, enkla ekonomiministrar som Gösta Bohman. De må gärna suga i sig det beröm de kan få både i Svenska Dagbladet och i andra framstående organ. Nu säger Gösta Bohman att han vill ta sitt ansvar för att lägga om politiken. Det är ett intressant uttalande, för det antyder trots allt att en omläggning behövs. Men motivet för att inte nu göra någonting är, om jag förstått det rätt, att Gösta Bohman och hans regering inte vill blanda sig i avtalsrörelsen. Gösta Bohman säger att man skulle ta ställning för den ena parten, om man tog upp något av de förslag som vi socialdemokrater har lagt fram. Det är ett ganska överraskande besked. Är det alltså så, Gösta Bohman, att om regeringen ingriper mot inflationen, då tar den därmed ställning för Landsorganisationen och TCO mot arbetsgivarna? Vänd på tesen, och den blir ganska förskräcklig! Det måste ligga i alla medborgares intresse att regeringen nu agerar. Och med allt tal om ansvar, Gösta Bohman, så är det väl dags att regeringen tar något ansvar själv? Så till frågan om den offentliga sektorn, eftersom Gösta Bohman klagar över min tystnad på den punkten. Den uppläggning av den ekonomiska politiken som vi har föreslagit förutsätter både att vi ser över utgifterna och att vi sanerar skatterna. Men det Gösta Bohman gör i dag — och han har gjort det många gånger tidigare — är att försöka skapa motsättning. Han säger till löntagarna: Förutsättningen för att ni skall få några höjda reallöner i framtiden är att ni accepterar sämre sjukvård, sämre utbildning, lägre ersättning när ni är arbetslösa, lägre bostadsbidrag, lägre bidrag till studiecirklarna och till allt det ni nu håller på med. Det är detta vi vänder oss emot. Det finns nämligen möjligheter, Gösta Bohman, att skapa en ekonomisk utveckling som gör det möjligt att behålla den välfärd vi har och ändå få ett utrymme för förbättrade reallöner. Detta har ni misslyckats med under de gångna åren, och det gör att den enda utväg ni nu anvisar löntagarna är: Acceptera social nedrustning, så får ni litet mer pengar i plånboken! Det är budskapet.

Fru talman! Gösta Bohman svarade på en helt annan fråga än den jag ställde, och det var kanske trevligt, men det vore intressant om vi kunde hålla oss till det saken gällde och det som Gösta Bohman själv tog upp tidigare. Frågan gällde nämligen inte om den offentliga sektorn har ökat för snabbt eller ej, för det är mera en fråga om politiska idéer och om vad man vill medverka till att satsa på i samhället. Vad jag frågade var om det är riktigt som Gösta Bohman och hans moderata propagandister i landet försöker framställa det, att den offentliga sektorn är en improduktiv sektor som när sig parasitiskt på dens.k. produktiva sektorn. Är det sant, eller är det inte sant? Jag håller före att det inte är det, och jag tycker inte att moderaterna skall säga att det är så. Det gör ni nämligen väldigt ofta, i synnerhet när ni råkar säga vad ni egentligen tänker. Den andra tesen som Gösta Bohman drev och som han upprepade i sin replik gällde att om man vill ha mera utrymme för s.k. produktiva investeringar — företrädesvis investeringar i s.k. direktproduktion, i tillverkningsindustrier av olika slag — då måste man minska utrymmet för den offentliga sektorn. De här två områdena skulle alltså vara utbytbara mot varandra. Ger man mer åt det ena, så måste man ge mindre åt det andra. Men kan det verkligen stämma, Gösta Bohman? Är det inte bara ett nytt argument för att moderaterna i sin allt våldsammare Glistrupanda skall kunna attackera den offentliga sektorn? Om det är så att vissa av de tunga och viktiga investeringarna i den offentliga sektorn faktiskt är produktivitetsbefrämjande, kan det ju inte alls vara bra för tillväxten inom tillverkningssektorn ifall man skär ner dessa investeringar, utan då måste man se dynamiskt på sambandet mellan sektorerna. En ökad satsning på vetenskap och skolning inom den offentliga sektorn leder t.ex. också till snabbare framstegstakt inom den direkta produktionens sektor, medan däremot nedskärningar av forskningsbudgetar och sämre skolning av de människor som skall arbeta får negativa effekter för den direkta tillverkningssektorn. Ärdet inte snarare ett samband på det sätt som jag beskrivit i stället för det sätt som ni sagt? Dessutom är det så — vilket jag tycker är ännu mer uppenbart och obestridligt ifall man vill se det hela praktiskt — att den offentliga sektorn, byggandet av skolor och bostäder, kommunikationssektorn osv., utgör en mycket väsentlig marknad för den svenska industrin. Och om man skär ned de investeringarna så betyder det faktiskt att industrins avsättningsmöjligheter minskas i motsvarande mån. Det är inte alls så att nedskärningar inom den offentliga sektorn ger mer åt den direkta produktionen, utan tvärtom får vissa minskningar inom den offentliga sektorn direkt negativa effekter för tillväxten också inom den privata sektorn. Har jag inte rätt i mitt principiella resonemang?

Fru talman! Jag börjar snart resignera inför möjligheterna att få en saklig debatt med Kjell-Olof Feldt. När jag efterlyste en analys och ett besked om förhållandet mellan tillväxten av den offentliga sektorn och reallöneutvecklingen fick jag bara höra löst prat om att Gösta Bohman vill sänka standarden för våra konsumenter i det ena eller det andra hänseendet och att det är detta man går emot. Vad jag begär är att ni skall tala om för de löntagare som ni säger er representera: Förutsättningen för att ni skall få en reallöneutveckling av den eller den storleken eller undgå en reallönesänkning av den eller den storleken är att vi skär ned den offentliga utgiftsexpansionen. Det måste vi nämligen göra. Sedan kan vi diskutera vad vi skall skära ner på. Men gör då det, i stället för att vara enbart negativ. Tala positivt om detta! Gå in i debatten och säg: Det här måste vi göra, mina vänner, om över huvud taget skall få någon standardutveckling som löntagare. Eller säg i stället: Vi skall inte ha någon standardutveckling för löntagare utan en standardsänkning, därför att vi anser att det är viktigare att behålla den offentliga sektorn. Gör det och rör er inte bara med löst prat! Sedan blev jag gräsligt besviken — även om jag inte alltid har så stora förhoppningar. Hur kan man jämföra åtstramningspolitiken våren 1977 med den politik som nu avvisar åtstramning i dagsläget? Hur kan man göra den jämförelsen, Kjell-Olof Feldt? Hösten 1976 hade Sverige en urusel konkurrenskraft, överkapacitet inom näringslivet, väldiga lager, kriser i företagen, relativpriser som låg 20, 25 eller 30 20 över de tyska, ja, ett uruselt läge. Och som jag sade för en stund sedan hade vi haft en överkonsumtion under ett par år som — jag tror t.o.m. att somliga representanter för den socialdemokratiska regeringen sade det i riksdagen — måste leda till lägre konsumtion senare. Detta var ju fullt naturligt. Hur kan man jämföra det läge som då förelåg med det läge som vi har i dag, då vi har hygglig konkurrenskraft och i stort sett har utnyttjat kapaciteten och bakom oss har ett år av åtstramning, som lett till avsett positivt resultat? Jag vill också påminna Kjell-Olof Feldt om att ni socialdemokrater hösten 1976 krävde att den då sittande regeringen skulle bedriva en stramare politik än den vi förde. Har ni glömt det? Det hela är litet trist. Jag vet ju att Kjell-Olof Feldt har klart för sig dessa sammanhang. Varför kan vi då inte få en saklig debatt i stället för en slagordsväxling? Det är ju klart att om ni kommer med slagord så ger jag mig hän åt samma underliga debattmetod. Och det är inte roligt, för det ligger så att stimulera industrins investeringar pass mycket allvar bakom de problem som nu måste lösas. Får jag säga till Thorsten Larsson att är man ekonomiminister har man ett ansvar för ekonomin som man måste försöka bära efter bästa förstånd. De siffror jag redovisar är de siffror jag har kommit fram till i de analyser som jag och mina medarbetare i ekonomidepartementet gör. Jag menar att det är min skyldighet att inför folkomröstningen och i den här debatten redovisa vad jag anser vara riktigt och ekonomiskt försvarligt och inte tiga i en sådan här situation. Det är helt enkelt min skyldighet att göra det. Jag har gått på de analyser som gjordes i energipropositionen och de analyser som har gjorts i konsekvensutredningen. Jag har också beaktat att vi under de år då vi hade svag konjunktur naturligtvis förbrukade mindre el än vi gör när vi har goda konjunkturer. Låt mig påminna om att under 1979 ökade elkonsumtionen med nära 5 26, och skogsindustrins konsumtion ökade med 6,2 2. Om vi framöver får de goda år som vi alla hoppas på kommer vi att behöva mera energi. En förutsättning för att vi skall kunna klara den ekvationen vars svårigheter jag här har belyst är att vi får energi. Får vi inte energi, Thorsten Larsson, då går det åt skogen. Och det är min skyldighet att tala om det för kammarens ledamöter och för hela svenska folket. Därmed har jag inte gått in på kärnkraftens farlighet. Jag tycker att det ligger utanför min uppgift som ekonomiminister att beröra den frågan, men eftersom Thorsten Larsson tog upp kärnkraftens farlighet vill jag gärna ha sagt, att kärnkraftens farlighet skall bedömas mot bakgrund av alla de andra farligheter som vi lever med i Sverige och alla de andra farligheter som uppkommer på det ekonomiska fältet om vi inte klarar vår välfärd och vår sysselsättning och den industriella utveckling som vi kräver i framtiden. Man kan inte bedöma bara den ena sidans risker. Det är hela tiden fråga om att bedöma alla de risker som är förenade med en alternativ användning av vår energi. Det hör också till bilden, och det vill jag gärna ha sagt.

Fru talman! Thage Peterson har frågat mig: ”Vilka åtgärder kommer regeringen vid annat tillfälle att föreslå för att höja industrins investeringar, och när kommer sådana förslag att föreläggas riksdagen?” Till grund för den investeringsprognos som presenterats i årets finansplan låg den enkät som statistiska centralbyrån gjorde i oktober månad i fjol. På grundval av enkäten förutsåg konjunkturinstitutet en volymökning av industrins investeringar på närmare 12 90 1980. Regeringen ansåg dock att det med hänsyn till den förutsedda svaga internationella utvecklingen var motiverat att lägga prognosen något lägre. Finansplanen stannade därför vid en ökning på 10 96. Därefter har, som vi alla vet och som vi har diskuterat här, de internationella konjunkturutsikterna försämrats ytterligare åtminstone med viss förskjutning. I dag skulle jag därför bedöma det som troligt att tillväxten i industriinvesteringarna under 1980 blir lägre än vad vi förutsåg i finansplanen. Thage Peterson och jag tycks vara överens om att våra externa balansproblem kräver att vi bygger ut den industriella kapaciteten så att industrin både kan öka exporten och bli konkurrenskraftigare på hemmamarknaderna. Frågan gäller, hur den ökade investeringsviljan skall kunna åstadkommas. Fru talman! Jag har här i kammaren och annorstädes vid upprepade tillfällen hävdat att grundförutsättningarna för en expansiv industrisektor skapas genom den allmänna ekonomiska politiken. Avgörande för om företagen bygger ut sin kapacitet är att de kan sälja sina produkter här hemma och utomlands. Den första förutsättningen är därför att vi kan hålla vår prisoch kostnadsutveckling i schack. Industriinvesteringarna måste vidare ge en rimlig avkastning. En ytterligare förutsättning är att det finns lönsamma investeringsprojekt. Den svaga lönsamhetsutvecklingen i förening med överkapacitet och överlager under senare hälften av 1970-talet har varit en viktig orsak till den vikande investeringsutvecklingen under denna tid. En återgång till normal lönsamhet i det svenska näringslivet är därför särskilt angelägen. Det är bara lönsamma och därmed livskraftiga företag som vågar satsa för framtiden. Dagens investeringsklimat avgör morgondagens företagsklimat. Har företagen anledning att se framtiden an med tillförsikt, ökar investeringsviljan. Soliditeten har gröpts ur i många företag. Industripolitiken måste därför utformas så att företagen tillförs riskvilligt kapital. Genom solida företag som satsar framåt kan vi också få till stånd den omstrukturering av det svenska näringslivet som är nödvändig, om vi skall kunna hävda oss i en allt hårdare internationell konkurrens. En förbättring av soliditeten kan ske genom ett förbättrat vinstläge. Företagens försörjning med riskvilligt kapital måste också underlättas. En hel del har gjorts i det hänseendet under senare år. Annellagstiftningen har förändrats, institutionerna har fått ökade placeringsmöjligheter, den fjärde AP-fonden har fått ökade resurser och det s.k. skattefondsparandet har införts. Mer behöver dock göras. Regeringen har därför givit kapitalvinstkommittén i uppdrag att undersöka möjligheterna att lätta dubbelbeskattningen så som sker i andra länder. Ett provisoriskt förslag skall läggas fram under 1980. Vidare har regeringen lagt fram förslag om att det avdrag som får göras på skatten om man långsiktigt och regelbundet sparar i aktier inom ramen för skattefondsparandet skall höjas från 20 till 30 26. Viktiga steg har därmed tagits för att vrida den svenska ekonomin på rätt kurs från det läge av obalans som Sverige befann sig i vid den förra trepartiregeringens tillträde hösten 1976. Dessa åtgärder och inriktningen av den ekonomiska politiken har regeringen presenterat senast i årets finansplan. Men det krävs ett långsiktigt och mödosamt saneringsarbete. Genom det budgetförslag som lagts i år tas krafttag för att dämpa den offentliga sektorns expansion. Därigenom ökar utrymmet för den nödvändiga expansionen av industrisektorn. Thage Peterson och jag är nog eniga om att vi måste prioritera näringslivets utbyggnad under de närmaste åren. Däremot förefaller vi ha olika syn när det gäller de medel som därvidlag skall användas. Jag har pekat på några satsningar som regeringen gjort. Men till sist handlar det ändå om de allmänna betingelserna för industriell expansion. Man kan inte enbart, som Thage Peterson tycks tro, administrera fram investeringar via olika s.k. strukturfonder. Än mindre bör vi nu i det läge vi befinner oss i belasta näringslivet med nya pålagor i form av arbetsgivaravgiftshöjningar etc. I en marknadshushållning där företagen fritt får konkurrera genom billiga och goda produkter är det de framgångsrika och lönsamma företagen som bygger ut sin kapacitet. Vi politiker måste ta vårt ansvar och tillse att företagen kan verka i en sådan miljö att det stora kunnande som finns hos arbetare, tjänstemän och företagsledningar i vårt land kommer till sin rätt. Även i det hänseendet borde vi vara överens.

Fru talman! Jag tackar ekonomiministern för svaret på min interpellation om industriinvesteringarna. Jag tillmötesgick Gösta Bohmans önskemål att få svara under finansdebatten, trots att jag som interpellant har sämre debattvillkor i dag än en vanlig riksdagsdag. Gösta Bohman sade i sitt anförande tidigare i dag att han hoppades att vi skulle kunna avhålla oss från det traditionella käbblet om den ekonomiska politiken, om regeringens uselhet och oppositionens svaghet. Jag tycker att det är en bra målsättning. Men vad hände sedan i herr Bohmans tal? Jo, åtta rader längre ned kastar sig herr Bohman med sedvanlig lust och frenesi över socialdemokratin och stämplar oss som ansvarslösa. Varför ändå inte försöka leva upp till den predikade målsättningen att visa återhållsamhet i den politiska debatten, herr Bohman? F. ö. tycker jag att herr Bohman har varit ovanligt grälsjuk i den här finansdebatten. Herr Bohman sade också att vi anstränger oss att till varje pris redovisa en annan ståndpunkt än regeringen. Detta skall Gösta Bohman säga! Vi har sett saken utifrån ett annat perspektiv här i riksdagen med tre års erfarenhet av hur de socialdemokratiska förslagen maskinmässigt röstats ned i utskotten och voterats bort här i plenisalen — inte därför att det har varit dåliga förslag utan bara därför att det har varit socialdemokratiska förslag. Man skall inte kasta sten, herr Bohman, när man sitter i bräckliga glashus. Fru talman! 1970-talet blev i mycket ett vändpunkternas årtionde för Sverige och för svensk industri. Vi mötte nya problem. Allt oftare talades det om kriser för svenskt näringsliv. Vår industri mötte en ”ny” konkurrens. Strukturen inom många branscher var otidsenlig. Nedläggning och arbetslöshet blev vanliga ord i tidningarnas rubriker. Människorna mötte oron och osäkerheten, för jobbet och för tryggheten. Det blev ett vändpunkternas årtionde också i synen på framtiden. Den närmast reservationslösa optimism som präglat 1960-talet ersattes av en närmast bottenlös pessimism inför framtiden, inför våra möjligheter som industriland. Domedagsprofetiorna kom tätt. Svartmålningskampanjerna i mitten av 1970-talet blev ett ödesdigert startskott för utbredandet av en negativ syn på våra möjligheter att utveckla Sverige som industrination. Vi fick borgerliga regeringar som beredvilligt deltog i svartmålningen. De enda undantagen hördes under valrörelsen 1979, då i stället alla problem beskrevs som lösta, då framtiden var ljus. Men redan dagen efter valet drogs rullgardinen åter ned. Då talades det åter i mörka och dystra ord från borgerliga talarstolar, men åtgärderna för att komma till rätta med problemen lyste med sin frånvaro. Denna uppgivna inställning till framtiden har fått allvarliga konsekvenser. Regeringen förmår inte ta itu med de problem som finns. De långsiktiga satsningarna i näringslivet får ge vika för spekulation och sådant som kan ge snabba vinster. Det är bara löntagarna som skall ta ett ansvar för samhällsutvecklingen på lång sikt. Jag tror att denna uppgivenhet inför problemen, denna passivitet inför framtiden, är ett av de farligaste hoten vi har i svensk ekonomi i dag. Den är ett hot mot industrin. De satsningar som på sikt skall ge oss konkurrenskraftiga produkter, utveckla nya ideér och ge oss jobb i framtiden får stryka på foten. Jag har mött många företagsledare, inte minst i små och medelstora företag, som till följd av allt talet om de dystra framtidsutsikterna, den mörka 1980-talsbilden, blivit skrämda när det gäller att fatta investeringsbeslut. Men denna uppgivenhet och pessimism är också ett hot mot hela samhällssolidariteten.

Vi är naturligtvis medvetna om de oerhörda problem som den svenska ekonomin står inför, och de har redovisats i anförandena hittills under finansdebatten. Vi beskriver läget och kräver att åtgärder vidtas. Men vi har konsekvent sagt: Framtiden medför inte bara problem, utan den måste också medföra möjligheter. Vi tvekar inte att säga: Sverige har möjligheter att klara 1980-talets problem. Vi har goda förutsättningar: kunniga och engagerade löntagare på alla nivåer i vår industri, naturtillgångarna, tekniken och erfarenheten. Men utnyttjandet av framtidens möjligheter ställer stora krav på oss och på vår politik. Vi måste få en balans i samhällsekonomin. Vi måste få en näringspolitik som karakteriseras av en satsning på framtiden och en tro på löntagarna och som syftar till utveckling av svensk industri. Det här ställer också stora krav på företagen, som måste satsa långsiktigt, lyssna på löntagarnas erfarenheter och synpunkter samt bryta trenden mot spekulation för kortsiktiga vinster. Ett av de allra största problem som vi har är investeringskrisen. Fakta är välkända. Vi hade under många år en stabil utveckling av industrins investeringar i byggandet för framtiden. Under perioden 1960-1976 steg industriinvesteringarna med i genomsnitt mer än 4,3 Jo per år. 1976 började raset. På två år, herr Bohman, föll industriinvesteringarna med inte mindre än 35 Jo. År 1979 — det år då de borgerliga partierna talade i valrörelsen om att krisen var över, om att utvecklingen var på rätt spår — låg investeringarna kvar på en katastrofalt låg nivå. Och inför 1980 pekar utvecklingen på fortsatta svårigheter, samtidigt som regeringen i sin finansplan tror att en kraftig ökning skall komma av sig själv. Detta kan förefalla vara siffror bland många andra i en ekonomisk debatt, abstrakta och svårförståeliga. Men vad siffrorna betyder är att framtidssatsningarna, de som skall ge oss en konkurrenskraftig produktion och nya jobb på 1980-talet, inte sker. Vad det betyder är att vi står dåligt rustade att möta de svåra ansträngningar som vi vet kommer, att vi kommer att få svårt att möta konkurrensen därför att vi inte i tid sett om vårt hus, att vi kommer att halka efter ännu mer. Vad det betyder är att de strukturkriser som vi nu under de senaste åren upplevt i svenskt näringsliv och som till stor del berott på att nyinvesteringarna uteblivit, skett för sent eller skett på ett oplanerat sätt — de strukturkriserna kommer att fördjupas på 1980-talet. Detta är mycket allvarligt för Sveriges ekonomi. Här krävs, som vi ser det, en handlingskraftig politik och ett sammanhållet program av ett helt annat slag än vad regeringen presenterat. Socialdemokratin har lagt fram ett sådant program, präglat av vetskapen att det krävs insatser på flera områden, att några enstaka åtgärder inte räcker till. Där ingår vårt program för stabilisering av ekonomin, som skall säkerställa en lugn avtalsrörelse, dämpa inflationen och motverka spekulation och valutatransaktioner. Där ingår våra förslag som syftar till att öka företagens tillgång på riskvilligt kapital. Det gäller att ge den fjärde AP-fonden ytterligare medel till förfogande — 1 miljard kronor som skall skapa möjligheter till en mer långsiktig planering iv fondens arbete. Vi vill också ge fonden möjlighet att arbeta i andra företag än de största och börsnoterade. För oss är det viktigt och självklart att stödja även de små och medelstora företagen. Vi föreslår inrättandet av en särskild strukturoch utvecklingsfond, som skall kunna gå in och förstärka företagens egenkapital och öka aktiekapitalet. Där ingår vårt förslag att avsätta 25 96 av företagens vinster till investeringar som godkänts eller föreslagits av löntagarna. Där ingår våra förslag som syftar till att öka forskningsoch utvecklingsarbetet i företagen. Det gäller inrättandet av särskilda utvecklingsbolag på områden där vi kan dra nytta av våra erfarenheter, främst från den gemensamma sektorn: sjukvården, miljövården, den kollektiva trafiken, energin och utbildningen. Det gäller stöd till uppfinnare och förändrade Och där ingår våra förslag om särskilda investeringsprogram för de statliga företagen. För oss är det självkiart att de statliga företagen skall ta sitt ansvar för att vi skall komma ur den svåra investeringskrisen. Om så skedde skulle det också få stor betydelse för det hårt krisdrabbade Norrbotten. Ekonomiministern talar mycket om vad man gjort under åren 1976-1979. Men fakta är att industriinvesteringarna har rasat på ett katastrofalt sätt under just den perioden, att de låg stilla under förra året och att de, som ekonomiministern nu också antyder, av allt att döma kommer att göra det också under 1980. Fakta är vidare att de borgerliga regeringarnas politik har fått motsatt effekt eller varit otillräcklig. Gösta Bohmans interpellationssvar tyder på att regeringen är mycket nära den gräns där den förlorar greppet om investeringsfrågorna. ”Allt verkar vara bra” är en annan tongång i Gösta Bohmans interpellationssvar — inte ett uns av självkritik i Gösta Bohmans tal eller hans interpellationssvar. Gösta Bohman talar också om det som han anser vara bristerna i socialdemokraternas politik. Men detta hans tal kan inte dölja hans egen tomhänthet, ty regeringen har ju inget program att komma med för att få upp investeringarna. Om Gösta Bohman hade haft ett sådant program, hade han i dag för Sveriges riksdag talat om vad det innehåller. Nu kan han inte göra det. Regeringen har inte kunnat samla sig till kraftfulla åtgärder mot investeringsraset. Dessutom vill jag tillägga: Om våra förslag hade genomförts, skulle investeringarna i dag ha legat på en högre nivå och vi hade haft en högre sysselsättning i vårt land. Gösta Bohman talar mycket om en ökning av vinsterna. Vi är inte, som Gösta Bohman tycks tro, motståndare till lönsamma företag. Vinstgivande företag är en förutsättning för industriell utveckling och trygga jobb. Det är en borgerlig mytbildning om den socialdemokratiska politiken att vi inte vill ha vinster i företagen. Men vi ställer kravet att vinsterna skall användas i företagen och skapa ny produktion och nya jobb. Men så sker ju inte i dag. Vi har i alltför hög grad fått en spekulationsekonomi, där investeringarna inte görs för att skapa en långsiktig utveckling och trygga jobb utan för att skapa snabba vinster. Men även om vinsterna mångdubblades, skulle de inte räcka till för de satsningar som krävs — investeringsbehoven för 1980-talet är så enorma. Det vet nog också Gösta Bohman mycket väl. Sambandet mellan vinster och investeringar är inte heller så enkelt som herr Bohman vill göra gällande. Om sambandet hade varit så direkt, hade vi inte haft det nuvarande besvärliga läget. Erfarenheterna från er regeringsperiod visar att enbart vinstreceptet inte fungerar. Vi har haft år då vinsterna i företagen har ökat men då samtidigt investeringarna och industrisysselsättningen har minskat. Den borgerliga politiken har utgått från grundtanken att alla problem skall lösas genom att företagen får ökade vinster. Men era förväntningar har ju inte infriats. Om vi skall klara de enorma kraven på ökade industriinvesteringar räcker det inte med att angripa en av de faktorer som påverkar investeringarna — vinsterna. Vi måste göra mycket stora insatser på flera områden — vi måste förbättra kapitalförsörjningen, stimulera forskningsoch utvecklingsarbetet, ha en offensiv planering, göra statliga industriinvesteringar osv. Låt mig sammanfatta vad jag har sagt i två frågor till ekonomiministern. För det första: Vi är tydligen överens om att industriinvesteringarna behöver ökas kraftigt. Vi tycks också vara överens om att 1980 blir ytterligare ett år med mycket svaga industriinvesteringar — det fjärde året i rad. Anser ekonomiministern att den politik som regeringen hittills har redovisat kommer att ge den nödvändiga kraftiga uppgången i investeringarna? Jag accepterar om Gösta Bohman svarar kortfattat ja eller nej på den frågan. Vad tror nu, i februari 1980, Gösta Bohman efter dagens återtåg att tillväxten i investeringarna blir för 1980? Hur mycket spår Gösta Bohman i dag? För det andra: Ekonomiministern har i sitt svar understrukit att företagens försörjning med riskvilligt kapital måste underlättas. Betyder ekonomiministerns svar i dag möjligen att de borgerliga partierna här i riksdagen kommer att rösta på våra förslag på denna punkt? Ekonomiministern underströk ju det viktiga i att företagen förses med riskvilligt kapital. Fru talman! Innan Gösta Bohman tar till orda igen vill jag som en påminnelse slå fast: Investeringssituationen är katastrofal. Regeringen har inte redovisat hur man tänker angripa problemen, hur man radikalt vill höja nivån på investeringarna.

Fru talman! Thage Peterson började med att beklaga att jag i mitt anförande ägnade mig för mycket åt det förflutna, varpå han omedelbart kastade sig in i det förflutna och påstod att om det var några i oppositionsställning som tidigare ständigt hade kritiserat regeringen så var det just moderaterna. Vi skulle ha gjort det av rent partipolitiska skäl — inte av sakliga skäl. Jag bestrider det, Thage Peterson. Eftersom jag jobbade med detta långt innan Thage Peterson kom in i riksdagen vet jag faktiskt vad jag talar om. När socialdemokraterna kom fram med bra förslag godtog vi dem. När socialdemokraterna kom fram med dåliga förslag gick vi emot dem. Låt mig ta tre exempel som belyser hur konsekvent vi handlade. För det första: Redan i slutet av 1960-talet förutsåg vi vad som skulle hända med den offentliga utgiftsexpansionen. År efter år begärde vi att riksdagen skulle fatta principbeslut om att de offentliga utgifterna icke skulle öka snabbare än tillväxten av våra resurser. Nu, tolv år efteråt, har nästan alla kommit fram till samma slutsats. Hur mycket bättre skulle vi inte ha haft det, och hur mycket större rörelsefrihet skulle vi inte ha haft här i landet i dag, om vi redan då hade börjat rätta munnen efter matsäcken? Men nej! I varenda debatt som vi förde blev jag överöst med beskyllningar för att syssla med svartmålning och allt vad det hette när jag gick ut och talade för det här kravet, som vi ställde i partimotion efter partimotion. För det andra: Vilka var det som före alla andra insåg vart vårt skattesystem skulle leda? Kommer ni ihåg debatterna om marginalskatterna här i kammaren? Framträdande företrädare för socialdemokraterna stod då upp och sade: Marginalskatterna är inget som helst problem och kommer inte att vara något som helst problem. Det avgörande är hur mycket man totalt betalar i skatt. Marginalskatterna är strunt. Vi moderater varnade för marginalskatterna redan då. I dag har vi även fått socialdemokraterna att erkänna att det svenska skattesystemet är orimligt. Det är i sak samma skattesystem vi har i dag som vi hade då, även om vi har justerat skattesatserna. För det tredje: Vilka var det som gick emot Hagauppgörelserna, som i sin tur bidrog till den våldsamma kostnadsexplosion som ledde fram till det s.k. dukade bordets kris, om inte vi? Vi fick skäll för det också. Det hette t.o.m. att vi ställde oss utanför den demokratiska gemenskapen, därför att vi vägrade att acceptera förslag som vi ansåg skulle bli förödande för vår konkurrenskraft och som också blev det och framtvingade den s.k. Bohmanska svångremspolitiken. Det finns väl åtskilliga här i kammaren som var med på den tiden och kan dra sig till minnes den debatten. Vi förde inte en missnöjesdebatt, en debatt för dess egen skull utan därför att det enligt vår mening var felaktiga förslag som socialdemokraterna lade fram. Detta om detta. Och vi fick som bekant rätt. Thage Peterson påstod att jag var grälsjuk, vilket jag faktiskt inte är. Men man kan ibland vara engagerad, Thage Peterson, och då höjer man rösten. Det är ett uttryck för engagemang — inte ett uttryck för att man är ilsken och argsint. I det fallet skiljer jag mig ifrån en del andra. Jag vill gärna ge Thage Peterson beröm för det mellersta avsnittet av hans anförande, när han pratade om företagaranda och nödvändigheten av optimism, och när han beskrev de underliggande faktorerna för de välståndsskapande krafterna i vårt land. Även om jag har tecknat en i många hänseenden besvärlig bild av framtiden, så anser jag att det här landet trots allt har bättre förutsättningar än många andra länder att klara problemen, om man tar itu med dem, om man erkänner dem, om man vet var de finns någonstans och är beredd att öppet diskutera dem. I så fall har vi väldigt goda förutsättningar att lösa problemen. Men när det gäller allt det där vackra som Thage Peterson sade och som jag är beredd att instämma i hundraprocentigt — 99,9-procentigt heter det ju när det gäller mig — vill jag ändå dra de slutsatser som Thage Peterson inte drog. Thage Peterson borde väl ändå ha klart för sig att den socialdemokratisxa politiken under en mycket lång tid har ägnat sig åt att misstänkliggöra svenska företag, att man, som någon har uttryckt det, har bedrivit ”klappjakt” på företagen. Lyssna på debatten och studera vad som skrivs i fackföreningspressen, så får Thage Peterson klart för sig att det där inte andas mycket av förståelse för den betydelsefulla insats som svenska företagare bedriver. Man har lagt kostnader på dem, år efter år efter år — tål de det, så tål de också det — och nya avgifter ständigt och jämt: tål de den avgiften, så tål de också den. Nu talar man för strukturfonder, som innebär att man skall plocka pengar av företagen för att politiker och adminstratörer sedan skall fördela de pengar som företagen skulle ha kunnat förvalta bättre. Man talar fortfarande för löntagarfonder, även om Gunnar Nilsson har en mycket mjukare attityd i dag— vilket jag hälsar med tillfredsställelse — än man har haft tidigare. Då talade man om att det gällde att ta makten över svenska företag och att makten över svenska företag skulle ligga hos facket och inte hos företagen. Man har skapat motsättningar mellan löntagare och företagare. Är det mot den bakgrunden, Thage Peterson, så besynnerligt att det finns drag av defaitism hos många företag, framför allt hos mindre och medelstora, som känner det här trycket på sig? De känner sig också mycket mer utsatta än en anonym chef för ett företag som har 10 000 anställda. Om Thage Peterson har kontakt med företagen, bör han nog lyssna på de här stämmorna också — för skulle han inte ha fått klart för sig hur stämningsläget är ute bland företagen, så måste han ha lyssnat väldigt dåligt. Jag vet inte hur pass stor praktisk erfarenhet av företagare Thage Peterson har. Själv har jag i över 30 år haft nära kontakt med svenska företag, och jag vågar påstå att jag vet vad jag talar om när jag beskriver klimatet, som tyvärr har blivit pessimistiskt och negativt men som vi med gemensamma krafter skulle kunna ändra på, om ni går ut och säger: Vi skall strunta i företagarfonder och i strukturfonder. Vi skall se till att företagen kan arbeta friare och bättre. Låta dem ta de initiativ och de kontakter som de många hundratusen enskilda företagen mycket, mycket bättre kan ta än några enskilda administratörer i kanslihuset! Att investeringsaktiviteten efter 1976 har varit låg är alldeles klart, Thage Peterson. Den har varit alldeles för låg. Vi har all anledning att beklaga detta. Men man kan inte gärna begära att svenska företag som har överkapacitet, som använder två av fyra maskiner, som utnyttjar en av två fabriksbyggnader, skall ytterligare bygga ut maskinparken och fabrikslokalerna när de har det på det sättet, att de skall producera mera när de redan har överfyllda lager, att de skall försöka bygga ut mera när de inte kan sälja sina varor på grund av överkostnader. Detta är ju följden av den överbryggningspolitik som värkte ut i 1976 års kris. Det är inte så besynnerligt att det blev som det blev. Det går inte att administrera fram investeringar och att kommendera fram investeringar. Det finns inga möjligheter att göra det. Bara de enskilda företagen själva, och inga andra, kan bedöma den saken. Åren 1975 och 1976 försökte det då sittande regeringspartiet att stimulera och locka — kanske t.o.m. pocka — för att få företagen att investera. En av anledningarna till att krisen blev så allvarlig i en del stora företag var att man där hade lytt de råd man hade fått från den socialdemokratiska regeringen. Man hade helt enkelt överinvesterat. När man sedan i krisen inte kunde sälja sina varor, stod man där med stora amorteringar och väldiga räntor. Det var ju därför som regeringen tvingades att gå in med väldiga satsningar under hösten 1976 och våren 1977. Företagen höll på att gå över styr, med risk för arbetslöshet för 10 000-, 20 000 eller 30 000-tals människor. Det är alltså riskabelt att gå ut och över företagens huvud försöka kommendera fram investeringar. Så funkar det inte. Om våra förslag hade genomförts, sade Thage Peterson, hade vi i dag haft mycket högre investeringar. Jag tror inte att Thage Peterson menar allvar på den punkten. Hade ni fått bestämma, skulle kostnadsläget i svensk industri i dag ha varit 20 26 högre än vad det är nu. Tror verkligen Thage Peterson att företagen i det läget hade investerat? Jag utgår från de förslag ni själva har stått bakom. 20 26 högre kostnader skulle vi ha haft i det svenska näringslivet om ni hade fått igenom era förslag. Vinsterna används inte för investeringar, säger Thage Peterson. Det vet vi inte. Däremot vet vi att utan vinster och lönsamma projekt blir det inga investeringar. Utan optimism och framtidstro blir det heller inga investeingar. Jag är fullt medveten om att en del av de pengar som i dag skulle kunna användas till investeringar i stället används till kortfristig utlåning. Det kan tyckas väldigt olustigt att man inte omedelbart använder pengarna till något konstruktivt för framtiden. Man lånar ut pengarna till andra. Men de används i alla fall, och de förräntas. En investering tar man inte fram över natten. Det är bättre att företagen i avvaktan på att genomföra sina investeringsprojekt — dessa bedömdes av konjunkturinstitutet komma att öka med 12 96 — låter pengarna förräntas under den korta tid det kan gälla. Man skall ha klart för sig att detta förfarande ger företagen möjlighet att förbättra sin solvens och likviditet. Men det är naturligtvis ännu bättre om pengarna direkt och så fort som möjligt går till investeringar. Jag får, fru talman, fortsätta i nästa anförande.

Fru talman! Vi har inte bedrivit klappjakt på de svenska företagen eller de svenska företagsledarna. Det är en annan mytbildning som har odlats i borgerliga tidningar och i andra borgerliga kretsar för att komma åt socialdemokratin. Tvärtom har vi gång efter annan understrukit nödvändigheten av att ha bra företag och bra företagsledare. Ekonomiministern vill tala om allting annat än just investeringskrisen. Får jag då, eftersom interpellationsdebatten handlar om investeringarna, knyta an direkt till den frågan. Inför 1980-talet krävs en genomgripande upprustning av svensk industri. Industrin måste bli slagkraftigare, öka sin produktion och stärka sin konkurrensförmåga. För att det här skall kunna ske fordras att vi får fart på industriinvesteringarna. Det finns bedömare som anser att industrins investeringar skulle behöva öka med 20 20 om året under hela 1980-talet — andra har angett högre tal — om den svenska industrin skall komma på rätt köl igen. Det är alltså ett enormt investeringsbehov det är fråga om. Vi har nu haft borgerliga regeringar i Sverige sedan 1976. Vad har hänt under den tiden? Jo, industrins investeringar rasade med 35 90 från 1976 till 1978. På den låga nivån ligger de kvar. Nu säger Gösta Bohman att man nog måste räkna med att 1980 blir ett svagt år för industriinvesteringarna — tvärtemot således vad han sade för ett par månader sedan. att stimulera industrins investeringar Min fråga i denna interpellationsdebatt är följande: Varför har de borgerliga regeringarna inte lyckats göra något åt den här allvarliga utvecklingen? Ni har ju haft möjligheter sedan 1976 att föra just den politik ni vill ha, men ingenting händer! Industriinvesteringarna går ju inte upp. Företagen bygger inte upp en industri som kan möta 1980-talet. I stället använder de sina pengar till spekulation, eller också har de satt in dem på s.k. Mundebokonton i Riksbanken. Där står nu över 3,1 miljarder kronor, som under normala förhållanden borde ha använts för just investeringar i maskiner och anläggningar. Man kan inte undgå känslan att Gösta Bohman är pinsamt medveten om problemen, men att han inte ser någon väg ut ur dem. Han säger att prisoch kostnadsutvecklingen måste hållas i schack, att industrins kapacitetsutnyttjande måste öka, att företagens soliditet måste förbättras. Men han är ändå inte beredd att anvisa åtgärder — inte en enda liten åtgärd för att få skjuts på industriinvesteringarna. Anmärkningsvärt tomhänt kom han till denna riksdagsdebatt i dag. Låt mig, fru talman, få sammanfatta: I fyra år har industriinvesteringarna legat långt under den nivå som är nödvändig om vi skall klara 1980-talets problem. Vi måste snabbt få en radikal ökning av industrins investeringar. Jag upprepar därför min fråga: Vad är Gösta Bohman beredd att göra för att åstadkomma detta?

Fru talman! Var det inte Thage Peterson som talade om behovet av en saklig debatt? Ändå använde han orden tomhänt, passivitet och handlingsförlamning, för att inte nämna allt annat som vi fick höra om honom för en stund sedan, t.ex. att investeringarna rasade under den borgerliga tiden och att 1980-talet kommer att bli ett svagt år. Men så sade jag faktiskt inte. Jag kanske uttryckte mig otydligt, men jag sade inte det. I varje fall kan jag inte ha menat det. Hur investeringsutvecklingen blir i dag är väldigt svårt att säga. Jag tror att jag påminde om att konjunkturinstitutet räknade med en ökning med 12 96. Vi drog i regeringen ned detta tal till 10 20 med hänsyn till att den internationella konjunkturen sjönk enligt OECD:s kalkyler. Vad ökningen i dag kan bli är väldigt svårt att säga. Jag har lärt mig att vara försiktig med siffror. Jag skulle tro att den kommer att ligga någonstans mellan 5 och 10 96. Men det vore önskvärt om den kunde bli högre. Jag frågar på nytt: Vad beror det på att investeringarna har legat så lågt under denna tid? Skall jag dra svaret igen, om Thage Peterson verkligen vill lyssna? Det beror på att vi 1976 hade en väldig överkapacitet i det svenska näringslivet, stora överlager samt en urusel konkurrenskraft och inte kunde sälja våra varor. Innan företagen investerar på nytt, måste de nå upp till kapacitetstaket. De måste göra av med sina överlager, och de måste få tillbaka sin konkurrenskraft. Det fick de i slutet av 1978 och i början av 1979. Då började investeringarna åter gå upp. De redovisade investeringsplanerna i höstas innebar som sagt en ökning med 12 96. Det är faktiskt inte någon dålig investeringsutveckling, sedan man har klarat sviterna av den socialdemokratiska överbudspolitiken. Detta måste Thage Peterson ändå ha klart för sig. Annars kan jag repetera det för tredje gången. Jag skall gärna hjälpa till att upplysa Thage Peterson, som ju utsett att vara socialdemokratins industrielle expert. Då bör det vara värdefullt för honom att ha alla fakta klara för sig. Thage Peterson talade om behovet av ökade investeringar. Var skall han ta pengarna? frågar jag. Är Thage Peterson beredd att dra de konsekvenser som jag har dragit, nämligen att en förutsättning för att vi skall kunna få i gång investeringarna bl.a. är att vi måste minska den offentliga expansionen? Vi måste till industrin föra över resurser i form av kapital och människor. Thage Peterson är väl klart medveten om att ett av de problem som vi hade under förra året och som vi fortfarande har är att företag som vill expandera och som kan producera och sälja mera har väldigt svårt att få den arbetskraft som de behöver. Trögrörligheten på den svenska arbetsmarknaden är i dag ett av de problem som vi måste bemästra och ta itu med att lösa, om vi skall få tillbaka den konkurrenskraft och expansionslust som glädjande nog även Thage Peterson förordar. Thage Peterson talade om vikten av att samhället genom olika fonder sätter fart på investeringarna. Fonder innebär att man bygger upp organ som skall ledas av ämbetsmän eller politiker, vilka skall bestämma och avgöra vilka företag som har expansionsförmåga och skall få investeringspengar. Det kan vara intressant att studera vad som hände under den tid då socialdemokraterna styrde investeringarna. Vad satsade ni på? Det var varven. Det har ni väl inte glömt? Vi tvingas nu gå ned till kanske en fjärdedel av varvens kapacitet, men det var inte mer än fyra fem år sedan ni ville fördubbla varvskapaciteten i Sverige. Har ni glömt Stålverk 80? Är det alldeles borta ur ert minne? Ni ville bygga ut textilindustrin. Har ni glömt det? Har ni glömt allt? Detta är bara tre exempel på riskerna med att tro sig kunna politiskt administrera och driva fram investeringar. Jag pekade nyss på de överinvesteringar som gjordes under 1975 och 1976 och som medverkade till att krisen blev så allvarlig. Det är inte så lätt att tala om vilka s.k. ”framtidsbranscher” man skall satsa på. Det är lätt att tala om dem men inte att tala om vilka de är. Det kan bara de många hundra tusen företagen göra själva genom sina tentakler i Sverige och runt om i världen. Se till att de har erforderlig rörelsefrihet, att de har tillräckligt med pengar! Plocka inte av dem pengarna för att lägga dessa i politiska fonder! Jag tog fram litet statistik för att se vad som har hänt när det gäller förädlingsvärdets fördelning mellan löner och nettodriftsöverskott, och jag skall nämna ett par siffror. Löneandelen uppgick 1971 till 71,5 26, och nettodriftsöverskottet var 20 0 — rätt hyggligt alltså. 1976 hade löneandelen stigit till 75 70 och nettodriftsöverskottet, dvs. vinsten i företagen, sjunkit till 14,3 20. Men under åren 1977 och 1978 uppgick löneandelen till 78,5 20 och 78,8 Ze samt nettodriftsöverskotten på grund av den politik som förts under ”överbryggningstiden” till 8,7 resp. 9 Ze. I dag ligger i själva verket vinsterna i det svenska näringslivet på lågkonjunkturnivå. Om man verkligen vill få fart på investeringarna borde vi ha ett gemensamt intresse, Thage Peterson och jag, att se till att vinsterna går upp. Då skapas förutsättningar för en bättre investeringsutveckling. Jag är villig att hålla vad med herr Peterson om vad som skulle hända ifall ni socialdemokrater gick ut och sade: Vi skippar strukturfonderna, vi höjer inga avgifter på företagen, vi inför inte promsen och vi struntar i löntagarfonderna! Om ni gjorde detta, då skulle Thage Peterson och alla andra socialdemokrater här i kammaren snabbt sätta fart på investeringarna. Det är jag övertygad om, för bakom detta ligger det som är så väsentligt och som Thage Peterson så starkt underströk, nämligen framtidstron hos företagen och optimismen. En företagare, särskilt en småföretagare, har inte nämnvärd lust att investera, om han vet att företaget blir övertaget av facket, om företaget går bra. Det är sanningen, den för socialdemokraterna bittra sanningen.
Fru talman! Gösta Bohman anser tydligen att han måste gå till Svenska Dagbladet för att hämta överhetsslängar för att klara denna debatt. Men han kan inte komma ifrån ansvaret. Han är den ansvarige för den svåra investeringssituationen. Gösta Bohman har på ett par månader hunnit göra återtåg på återtåg från sina profetior i finansplanen. I dag erkänner han att hans investeringsprognos där saknade grund, men eftersom han inte föreslår några nya åtgärder för att komma till rätta med investeringskrisen finns det ju heller ingenting som stöttar hans nya bedömningar. Jag måste säga att jag är förvånad och litet skrämd över att det katastrofala läget i fråga om industriinvesteringarna inte oroar ekonomiministern ett enda dugg. I dagens interpellationssvar finns inte något tecken på oro. Är det så att Gösta Bohman vill drömma sig bort från problemen och inte erkänna att läget är allvarligt, att det erkännandet skulle vara en bekräftelse på den borgerliga politikens misslyckande? När ekonomer och fackliga ledare så gott som dagligen uttrycker sin oro över investeringsraset, så tiger Gösta Bohman. På något sätt har Gösta Bohman missförstått hela situationen. Inte går industriinvesteringarna upp bara för att landets ekonomiminister står här och skäller på de socialdemokratiska förslagen eller uppehåller sig vid 1960-talet. Jag har framställt min interpellation för att få veta vilka förslag landets ansvariga regering och dess ekonomiminister har i bakfickan för att komma till rätta med den svåra investeringskris vårt land befinner sig i. Men Gösta Bohman kom hit tomhänt. Han har inga förslag, och det är dystert. Investeringskrisen tillåts alltså förvärras, till stor skada för vår ekonomi och för Sveriges framtid. Jag upprepar min fråga, fru talman: När tänker regeringen börja regera och komma med kraftfulla förslag till åtgärder för att klara investeringskrisen i stället för allmänna resonemang och bortförklaringar?

Fru talman! Jag ber Thage Peterson om ursäkt — det är möjligt att jag inte observerade att Thage Peterson var frånvarande från kammaren när jag höll mitt första anförande. Thage Peterson måste ha varit frånvarande från kammaren om han inte har förstått att innebörden av detta mitt anförande var just att vi måste se till att Sverige klarar krisen inför 1980-talet genom att vi kan bygga ut vår industriella kapacitet, vilket är detsamma som att vi behöver öka investeringarna. Jag talade om en 40-procentig ökning. Jag är ledsen över att Thage Peterson inte var här — för Thage Peterson kan ju inte ha suttit och sovit i sin bänk. Om det är någonting som borde vara klart efter den här debatten, så är det att vi behöver bygga ut den industriella kapaciteten. Men jag tror definitivt inte på att det klimat som socialdemokraterna vill skapa gynnar den investeringsutveckling som vi alla är överens om är nödvändig. Jag är tvärtom övertygad om att den politik som socialdemokraterna står för kommer att försvåra och förhindra den nödvändiga investeringsuppgången. Jag har ännu inte hört någon socialdemokrat stå upp här i kammaren och säga att vi för att möjliggöra industriinvesteringarna måste se till att ökningstakten på den offentliga sidan skärs ned. Jag har inte hört en enda socialdemokrat säga det. Jag har inte hört en enda socialdemokrat säga: Vi är beredda att ompröva vår inställning till fonder. Ingen har sagt: Vi är beredda att låta bli att höja skatter och avgifter för företagen. Gör ni det, kommer investeringsklimatet att bli väsentligt annorlunda. Regeringen har redovisat förslag till en lång rad åtgärder som är ägnade att påverka investeringarna i positiv riktning. Jag skall bara ta upp en sak — det vore intressant att få ett svar från Thage Peterson på den punkten. Kommer ni att gå emot de förslag som vi nu framlägger för att ta bort dubbelbeskattningen på aktier, de åtgärder vi kommer att vidta för att underlätta för det riskvilliga kapitalet? Kommer ni att gå emot dem eller kommer ni att acceptera dem? Ett av de problem vi har i dag är just bristen på riskvilligt kapital. Är ni beredda att se på företagen som en viktig beståndsdel av Sverige som inte befinner sig i motsatsställning till löntagarkollektivet? Är ni beredda att se till att det finns en gemenskap mellan löntagare och företagare i stället för att konsekvent klyva landet och ställa företagare mot löntagare? Om ni svarar på de frågorna kommer ni att dra ert strå till stacken för den välståndsutveckling som vi så väl behöver under 1980-talet.

Fru talman! Den ekonomiska utvecklingen i vårt land under 1970-talet har varit dramatisk, säger finansutskottet i sitt betänkande. Och nog har det varit snabba och starka förändringar. Vi har haft flera rätt besvärliga och några goda år. att stimulera industrins investeringar Vi hade under 1970-talet en ganska liten tillväxt i ekonomin — ungefär 21/4 Jo i genomsnitt mot nära 5 6 under 1960-talet. Några år gick bra, 1970, 1974 och 1979 t.ex. Några år gick mindre bra, 1971, 1975 och 1977 t.ex. Vi hade en betydande inflation under 1970-talet: drygt 896 om året i genomsnitt, mot hälften under 1960-talet. Inget år var egentligen bra, möjligen 1970, då inflationen stannade något under 5 96. Flera år var särskilt besvärliga: 1974, 1975, 1977 och 1979, då inflationen blev över 9 96. Vi har haft underskott i statsbudgeten varje år. Vi har haft underskott i bytesbalansen varje år utom några år i början av 1970-talet. Svensk export har förlorat marknadsandelar under alla 70-talsåren utom 1973, 1978 och 1979. Jag skulle kunna fortsätta men stannar vid dessa exemplifieringar. 1970-talet blev inte som vi trodde. Det blev ett årtionde fyllt av problem: ekonomiska, sociala, mänskliga. Och 1980-talet ser problemfyllt ut. Debatten nu handlar om kriser, oro och osäkerhet. Nog finns det många oroande inslag i bilden av internationell och nationell ekonomi. Det finns många riskmoment. Vad kommer att hända med tillväxt och sysselsättning, med priser och oljeförsörjning t. ex? Denna oro och osäkerhet präglar i mycket svensk debatt och svensk ekonomi i dag. Kanske för mycket, ty vi kan riskera att inte utnyttja och notera de positiva inslagen, som också finns och som exempelvis beträffande vår verkstadsindustri är rätt starka. Det är en sak att realistiskt inse våra problem. Det är nödvändigt och vi är ännu ett gott stycke ifrån en sådan realism. Men det är en annan sak att låta ogrundad optimism gå över i överdriven pessimism. Det är lika allvarligt om vi hamnar för mycket i det senare. Vi bör nu liksom under tidigare skeden kunna klara våra problem. Men då behöver vi mera av realism, mera av framtidstro, mera av samverkan. Vi har sålunda haft snabba förändringar i ett tioårsperspektiv under 1970-talet. Som framgick av min exemplifiering är dessa förändringar inte entydiga. Det finns en del debattörer som gärna vill se september 1976 som en gränslinje. Det var då problemen började, menar socialdemokraterna, det var då problemen började lösas, säger en del borgerliga. Så enkel är inte verkligheten. Vi har också haft snabba förändringar i ett kortare perspektiv under de allra senaste månaderna. Det har debatterats mycket om hur svensk ekonomi egentligen såg och ser ut, om vad som är rätt och fel i finansplan, i motioner och i olika rapporter. Det talas om felbedömningar osv. Jag tror att det finns skäl till en viss varsamhet i bedömningar och i bedömningar av bedömningar. Det sker snabba, delvis motsägelsefulla förändringar, det finns en betydande osäkerhet både om nuläget och om framtiden. Därför skall jag inte nu avge några slutgiltiga omdömen. Jag skall inte godkänna eller underkänna någon bestämd prognos. Vilken exakt försörjningsbalans som i dag är den rätta är kanske inte avgörande för vår ekonomi och vår ekonomiska politik. Men vi bör vara ense om två saker.

För det andra att det behövs en hög handlingsberedskap, ett medvetande om problemen och en vilja att söka lösa dem. Regeringen nämner i finansplanen och budgetförslaget tre vägar för att nå bättre balans i vår ekonomi. Jag vill påminna om dem, eftersom en del socialdemokrater säger att regeringen är passiv och inte har några förslag och inte är medveten om problemen. Vi måste främja tillväxten av sysselsättningen inom vår industri, framför allt den utlandskonkurrerande sektorn. Vi måste vinna marknadsandelar och förstärka företagens konkurrenskraft. Då kan vi arbeta oss fram till en bättre yttre balans. Vi måste få en höjning av soliditeten och en förbättring av räntabiliteten i våra företag. Då kan näringslivet utvecklas positivt, då kan vi få bättre anställningstrygghet och nya arbeten. Vi måste vidare minska vårt oljeberoende. Oljan har ju en stor och snabbt växande tyngd i vår ekonomi, och vår oljenota under 1979 blev, vilka räkneövningar som än förekommer i den offentliga debatten, 10 miljarder dyrare. Det betyder en stark belastning för staten, kommunerna, företagen och hushållen. Vi måste hålla tillbaka ökningen av såväl offentlig som privat konsumtion. Om vi skall få utrymme för att öka exporten och kunna genomföra en omvandling av vårt näringsliv blir utrymmet för en ökning av offentlig och privat konsumtion ytterst begränsad. Budgetförslaget betyder också ett bestämt steg i den riktningen, och ändå är förslaget så utformat att det skyddar de svaga grupperna. Riksdagsdebatten om dessa vägar och om socialdemokraternas alternativ har ju numera pågått i fem sex timmar, och jag skall i mitt inlägg i första hand stanna vid vad som sagts i utskottsbetänkandet och debatten om offentlig ekonomi och om skatter. Jag vill emellertid först säga några ord om inflationen. Vi har under hela 1970-talet haft stora prishöjningar. Det är sålunda inte något nytt problem. Vi måste föra en hård kamp mot inflationen under kommande år, och vi behöver samverka i det arbetet, i politiska partier, i fackliga organisationer och inom näringslivet. Socialdemokraterna säger nu att regeringen också på detta område är passiv. Jag kan förstå det partipolitiska greppet. Det är väl ett naturligt grepp för en opposition att säga så om regeringar. Jag skulle tro att nuvarande regeringspartier sade något liknande 1974 och 1975 om den dåvarande socialdemokratiska regeringen, då inflationen också låg på nivån drygt 10 9. Men nu är regeringen inte passiv. Mycket av regeringens politik, bl.a. inkomstskattereformen och den starka prisövervakningen syftar till att begränsa prisökningarna. Men sanningen är att varken regeringen eller oppositionen har tillräckligt verkningsfulla instrument. Om vi hade det skulle vi självfallet utnyttja dem, och om socialdemokraterna skulle haft sådana instrument 1974 och 1975, så förmodar jag att de också skulle ha utnyttjat dem. Inget parti vill väl ha en stark inflation. Socialdemokraterna föreslår nu en ny väg. Det är att subventionera — skattefinansiera— en större del av kostnaderna för bostäder och livsmedel. Vi kan gå den vägen. Vi gör det ju redan i hög grad. Vi betalar en stor del av våra boendekostnader skattevägen — bostadssubventionerna stiger med en dryg miljard om året. Då det gäller egnahem får gällande avdragsrätt en liknande effekt, och då det gäller hyresbostäder bostadslånens utformning. Subventionerna är betydande — för en ny trerummare omkring 1 400 kr. i månaden. Det betyder alltså att om någon i dag skulle betala 1400 kr. i hyra för en trerummare, så är det ungefär halva den reella kostnaden. Därtill kommer för många familjer betydande statliga och kommunala bostadsbidrag. Och matsubventionerna är i runda tal 4 miljarder. Det är bl.a. en subvention på drygt 1:50 kr. för varje liter mjölk. Vi kan gå vidare. Det skulle ha en del fördelar. Subventionsvägen kan vara fördelaktig för en del grupper. Den kan begränsa uppgången i konsumentpriserna, men den har också nackdelar. Den viktigaste är att också subventionerna skall betalas, betalas med höjda skatter eller med ökande budgetunderskott. Det är besvärliga vägar, i synnerhet som såväl skatter som budgetunderskott redan är höga. Vill man förorda subventionsvägen, måste man sålunda säga att man är beredd att höja skatterna eller att ta ett högre budgetunderskott. Jag tror nämligen inte ett ögonblick på socialdemokraterna då de säger att deras alternativa politik skulle ge mera i tillväxt och på det sättet ge mera resurser. Snarare skulle problemen när det gäller tillväxten bli än större än de i dag är. Vi är beredda att pröva alla förslag att dämpa prisutvecklingen, men de fortsatta subventionernas väg är problemfylld. Låt mig så gå över till debatten om den offentliga ekonomin och skatterna. I reservation 6 tar socialdemokraterna upp ett par aspekter på budgetpolitiken som jag gärna vill beröra. Där sägs att en hög inflationstakt och en svag ekonomisk tillväxt medför stora budgetunderskott. Det är rätt, och det är anledningen till att vi säger att en snabbare real tillväxt i svensk ekonomi är av avgörande betydelse. I reservationen sägs också att en budgetpolitik som syftar till att föra svensk ekonomi ut ur en statsfinansiell kris måste inbegripa åtgärder som såväl förstärker budgetens inkomstsida som begränsar utgifterna. Vidare säger socialdemokraterna att en bred enighet om en sådan uppfattning fanns våren 1979, medan regeringen nu, i början av 1980, skulle ha en mera moderat färgad uppfattning, nämligen att en minskning av statsutgifterna är den enda vägen att få ned budgetunderskottet. Sanningen är denna: Vi kan nå bättre balans genom att förstärka budgetens inkomstsida. Den väg vi då bör gå är att förbättra tillväxten i samhällsekonomin. Den kan ge nya resurser. Vi kan exempelvis få in mer än 2 miljarder ytterligare vid oförändrade skatter genom en procentenhets högre tillväxt. En högre tillväxt kan också minska behovet av en del statsutgifter. Detta sätt att nå balans — mera inkomster via högre tillväxt — är en god väg, nu lika väl som 1979. Vi kan emellertid inte nå balans genom skattehöjningar. Vi har i budgetförslaget klargjort vad många — i vart fall utanför de politiska debattsalarna — redan vet, nämligen att vi i Sverige har ett mycket högt skattetryck, att vi har växande problem med skattefusk och skatteflykt och att det finns gränser för vad människor betraktar som ett rimligt skatteuttag. Det är därför som vi säger att ”fortsatta höjningar är alltmer problematiska”. Självfallet kan inkomstsidan komma att förändras genom skattereformer under kommande år. Vi kan komma att höja en del skatter — det är en rimlig gissning att alkoholoch tobaksskatter, som höjdes för bara ett halvår sedan, kan komma att höjas flera gånger under 1980-talet. Vi kan komma att införa en del nya skatter — det är en rimlig gissning att vi kommer att få en båtskatt någon gång under 1980-talet, för att nämna ett exempel. Vi kan komma att avskaffa en del skatter — det borde också vara en rimlig gissning att annonsoch reklamskatten kommer att försvinna under 1980-talet. Den är alltmer orimlig att motivera och hantera. Men detta är ändå tämligen marginella justeringar inom ett skattesystem som hanterar mer än 200 och snart 250 miljarder och om vi vill förändra en statsbudget som arbetar med en budgetbalans om ca 50 miljarder.

De tre skattevägar som är mera betydelsefulla är dessa: 1. Inkomstskatterna. De är redan för höga, och marginalskatterna måste sänkas. Det är min bestämda uppfattning, och numera har ju också socialdemokraterna insikt om att marginalskatterna i vart fall är ett problem. 2. Konsumtionsskatterna. Det är framför allt mervärdeskatten, momsen, som har större betydelse. Också den är tämligen hög. En höjning påverkar den allmänna prisnivån, den medför högre inflation och medför också ökade statsutgifter, varför nettoutbytet inte blir så stort. 3. Produktionsskatterna. De är också tämligen höga. Vi har lagbundna socialavgifter på över 30 76. Om vi lägger till avtalsbundna avgifter, semesterersättningar o. d. är de över 40, på väg mot 50 26 av lönesumman. Vi kommer att gå vidare på en del punkter. Vi hart.ex. redan beslutat om att höja ATP-avgifterna för kommande år. Men skulle vi göra väsentligt mera — skulle vi t.ex. i nuläget införa en ny hög skatt, en proms — får vi en kostnadsnivå inom svensk arbetsmarknad och inom svenskt näringsliv som skulle försvåra våra möjligheter att sälja varor och tjänster. Vi skulle få än besvärligare löneförhandlingar. Den kaka som kan finnas att förhandla om är redan liten och bör väl ändå inte utnyttjas bara för höjda skatter. I synnerhet när det gäller produktionsskatterna, när det gäller den samlade nivån av löner och löneskatter, måste Sverige beakta de löneoch skattenivåer som finns i vår omvärld. Vi kan inte ligga på en nivå som väsentligt skiljer sig från andra länders — det var en av de lärdomar vi fick av några år av mitten av 1970-talet, och den bör vara vägledande för oss också när vi nu går in i 1980-talet. Jag är inte på det klara med vad socialdemokraterna egentligen anser om de framtida skattenivåerna. De säger ibland att skatterna måste höjas — det fanns socialdemokrater som under 1979 framställde detta som ett väsentligt politiskt krav. Samtidigt sägs det i utskottsbetänkandet att skattetrycket inte kan öka i någon större utsträckning. Vill socialdemokraterna öka skattetrycket eller vill man det inte? Eller vill man öka bara i viss utsträckning? Det är här fråga om ett vägval. Om vi ser på 1980-talet med realism, en realism som har klara inslag av optimism och av en framtidstro, så bör vi vara medvetna om att tillväxten — de nya resurserna — blir rätt måttfull också med en förståndig ekonomisk politik. Vi löser alltså inte våra balansproblem den vägen. Vi löser dem inte heller med ständigt fortsatta skattehöjningar. Då måste vi begränsa den starka tillväxten av de offentliga utgifterna. Jag betonar måste, ty det finns inga andra alternativ. Regeringen — som sägs vara så passiv — säger också klart detta, och har lagt fram ett budgetförslag som innebär att vi tar de första stegen till balans i den offentliga ekonomin. Det är en lång väg kvar, och vägen ser ut att bli extra lång och besvärlig genom att oppositionen inte tycks vara beredd att medverka i arbetet på att nå balans. Det är ju milsvida avstånd mellan socialdemokraternas kritik av den nuvarande regeringens budgetpolitik och deras egna alternativ och den verklighet vi lever i och kommer att leva i under kommande år. Är det inte dags att få en mera realistisk dialog om vår offentliga ekonomi än den vi nu har haft under några år?

Herr talman! Ingemar Mundebo återkommer med förvånande envishet som budgetminister i regering efter regering. Under hans händer har budgetunderskottet ökat från 4 miljarder kronor till över 50 miljarder kronor. Det vore mig främmande att påstå att detta är herr Mundebos personliga fel, men nog har det varit tillfällen då man har kunnat tvivla på herr Mundebos förmåga att handskas med finanserna: herr Åslings extravaganser med dyra företagsköp, misslyckade flygplansprojekt inom försvaret och slöseri med pengar i energipolitiken. Hittills har regeringens officiella förklaring varit att underskottet ökat framför allt på grund av de stora utgifterna för sysselsättningsoch näringspolitiken. Nu visar herr Mundebo i sitt eget budgetförslag att av utgiftsökningen sedan 1976 på 70 miljarder kronor utgörs bara 6 miljarder av sådana utgifter. Resten är med herr Mundebos definition till större delen automatik. 55 miljarder skulle mer eller mindre hänföra sig till automatiska utgiftshöjningar, som det finns olika förklaringar till. Vad gör då budgetministern i denna situation? Jo, han säger uppriktigt och utan omsvep att budgetunderskottet är för stort, och samma uppfattning redovisade ekonomiministern. Vad vill man då göra? Slutsatsen av det långa talet blev att det inte skall bli några reformer utan att man skall vara återhållsam. Den goda vägen till balans skall sedan gå över tillväxt i ekonomin. Vad herr Mundebo med stor energi tillbakavisar är tanken på en höjning av skatterna. Nu är frågan: Är detta ett rimligt recept? Enligt uppgift har det nu i budgetdepartementet räknats fram siffror för långtidsbudgeten, dvs. en framräkning av statens utgifter och inkomster under de kommande fyra åren — under förutsättning att inga nya reformer genomförs och inga nya utgifter accepteras. Dessa beräkningar visar att budgetens underskott växer från 55 miljarder kronor till 88 miljarder kronor budgetåret 1985/86. Detta betyder alltså att staten om fyra år skulle ha ett underskott på nära 90 miljarder kronor utan att det har fattats något enda beslut i denna riksdag som ökar statens utgifter. Då måste jag fråga herr Mundebo: Är detta riktigt, stämmer de här uppgifterna? Detta skulle nämligen kasta en alldeles speciell skugga över herr Mundebos framtidsväg: allt skall lyckas genom återhållsamhet och tillväxt i ekonomin. I långtidsbudgeten räknas det med en icke föraktlig tillväxt i ekonomin — 3 6 per år. Ändå hamnar vi i denna situation. Det är djupt oroande och jag frågar: Är balans i ekonomin genom enbart tillväxt och återhållsamhet verkligen en möjlig väg? Måste vi inte i den där dialogen som herr Mundebo talar om också börja resonera om skatter?

Herr talman! Jo, vi skall resonera om skatter i den dialogen, men låt oss då resonera med utgångspunkt att få den effektivaste möjliga utformningen av vårt skattesystem och inte hur vi ytterligare skall kunna höja skattenivåer som redan är så höga att de riskerar att skada vår samhällsekonomi. Vägen till balans i vår offentliga ekonomi måste alltså i första hand gå via en aktiv ekonomi, en ekonomi med god tillväxt, och offentliga utgifter — statliga och kommunala — som ligger inom ramen för de resurser som vi har att arbeta med. Vi kan inte under 1980-talet fortsätta att öka våra offentliga utgifter i samma betydande grad som under 1970-talet. Det finns inga skatter, vad vi än kallar dem, hur vi än konstruerar dem, varifrån vi än importerar dem, som kan ge oss tillräckliga resurser för en offentlig sektor av den omfattningen. Därför menar jag att huvudvägen måste vara tillväxten och en utgiftsnivå som samhällsekonomin kan klara av och som inte ligger väsentligt över våra resurser. Det är ännu några veckor för tidigt att ge en bild av hur långtidsbudgeten kan komma att se ut fram till mitten av 1980-talet. Vad vi hittills har redovisat är att också med en ganska gynnsam utveckling i ekonomin har vi att arbeta med budgetunderskott på en nivå av drygt 50 miljarder under de kommande åren, och det betraktar vi som varande en allför hög nivå. Det är därför vi säger: Nu måste vi begränsa tillväxttakten när det gäller de offentliga utgifterna. Jag skall alltså inte kommentera några enskilda siffror, eftersom det är några veckor för tidigt. Att långtidsbudgeten kommer att handla om högre siffror än tidigare budget följer av långtidsbudgetars konstruktion. Vi utgår nämligen från hittills beslutade regler för t.ex. sociala transfereringar. De ger alltså bilden av vad det kostar att föra samhällsarbetet vidare om man inte gör några förändringar, om man fullföljer alla hittills fattade beslut om flerårsplaner och fortsatt utbyggnad på några områden. Även om siffran alltså skulle bli väsentligt lägre än den nämnda, är den enligt min uppfattning för hög och understryker vad jag här har sagt, nämligen att vi, för att nå balans i ekonomin, måste begränsa statsutgifternas tillväxttakt. Den slutsats jag kunde dra av Kjell-Olof Feldst inlägg är följande, och den utgör alltså svaret på en fråga jag ställde i mitt inlägg: Kjell-Olof Feldt ser fortsatta skattehöjningar som en huvudväg för att nå balans i vår ekonomi. Är denna slutsats riktig, är det ett för människorna värdefullt besked som vi har fått.

Är det genom skatter vi skall återvända till balans i budgeten?

Säg att ni bara skall hålla dagens budgetunderskott på 55 miljarder. Med den här långtidsbudgeten måste ni minska statens utgifter från dagens nivå med 35 miljarder kronor. Det är hela pensionskostnaden för staten som då måste bort. Det är den dubbla försvarskostnaden som måste bort. Det är slut på alla barnbidrag och bostadsbidrag och studiebidrag. Det är den besparingslinje som ni skall driva bara för att hålla det budgetunderskott som Ingemar Mundebo säger redan är för högt. Jag undrar om Ingemar Mundebo riktigt begriper innebörden av den diskussion vi för, om han tror att detta är någonting som han kan vispa åt sidan med att säga att man skall räkna några veckor till i budgetdepartementet. Är detta den huvudsiffra man kommer fram till, betyder det att vi är i en närmast desperat finanspolitisk situation. Jag upprepar: Vi har aldrig tidigare redovisat en långtidsbudget där underskottet långsiktigt växer. Det går åt andra hållet, för det följer av själva beräkningstekniken genom att vi inte tar in ett enda nytt beslut i bilden. Menar Ingemar Mundebo att den här långtidsbudgeten i sina grundläggande förutsättningar avviker från andra, redovisa det då. Vad är det som har hänt med den svenska statsbudgeten sedan Ingemar Mundebo fick hand om den? Om vi skall sluta att skrämnia varandra och använda varandras argument för att skrämma folk med, så kanske vi skall konstatera att den här situationen kommer vi inte ur genom att enögt bara titta på ena sidan av statens affärer. Det går inte att säga att det här sparar vi oss ur, det går inte att säga att ekonomisk tillväxt klarar oss ur det här. Vi måste få en rejäl diskussion om hur det framtida skattesystemet skall utformas, men på den punkten var Ingemar Mundebo utomordentligt okonstruktiv och negativ och sade bara att ingenting går att göra, att vi sitter fast i det system som vi har i dag.